Herr talman! En av grundtankarna bakom interpellationen kan jag dess värre inte dela. I interpellationen, som framställdes den 24 oktober, står att med hänsyn till antalet barn som föds med kromosomrubbningar ”skulle redan en möjlighet att erbjuda dessa mödrar analys av fostervätskan kunna innebära ett undvikande av många tragedier”. Jag vill betona ordet kunna. Och senare anförs: ”Det skall också vara kvinnans eller båda föräldrarnas sak att ta ställning till frågan om abort i de fall kromosomrubbningar konstaterats.” Det står också om ”det personliga lidande” som föräldrar till här berörda barn kan besparas. För min del anser jag att det är alldeles för enkelt att schematiskt er. Den bok ”Det är inte synd om Lillebror”, som Pio Larsen och Åge Fermann givit ut i år, har ett annat budskap. De har följt en mongoloid pojke från födelsen fram till vuxen ålder och har mycket att berätta om en livsglädje som utanförstående aldrig anat. Jag citerar en kommentar om den Lillebror — han heter August — som skildras: ”Medan en s.k. normal pojke med tiden mister sin naturlighet då han skall leva upp till bestämda krav från samhället och tvingas in i ett strikt beteendemönster, så följer August en helt annan utvecklingslinje. Han får utveckla känslans begåvning — och det är på det området som ett barn som August kan nå värdera eller nedvärdera olika s.k. handikapp eller avvike geniala höjder. Varför använder vi egentligen inte ord som begåvning och geni när det gäller förmågan att ge kärlek och ömhet? Det talas om musikalisk begåvning, t.o.m. om religiös begåvning. Varför inte också om begåvning som gäller kärlek, vänlighet och spontanitet?” Det som visas av denna bok och av en rad liknande fall talar ett annat språk än det så dominerat prestationsbetonade och ekorrhjulspräglade, som en alltför stor del av verkligheten för människorna i de industrialiserade länderna måste beskrivas i. Vi behöver snarast mer av den känsloläggning och de attityder som så många av de mongoloida barnen och vuxna äger. Nu kan vi vara övertygade om att interpellationen inte framställts i något negativt syfte, men jag har funnit det angeläget för balansens skull att göra dessa konstateranden. För övrigt vill jag i den medicinska frågan bara tillägga att som vanligt är praktiskt taget all ökad kunskap att hälsa med tillfredsställelse. Kanske på så sätt i många av de konkreta fall som här åsyftats, att föräldrar tidigt kan förbereda sig på det spännande och verkligt givande, ehuru ibland mödosamma äventyr som det väntade barnet kommer att ge dem.
Nr 134 Herr talman! Med anledning av herr Möllers i Göteborg inlägg vill jag Torsdagen den bara säga att för den som själv har barn med grava kromosomala 7 december 1972 rubbningar eller har nära anhöriga med ett sådant barn står det nog ganska klart att förhållandet innebär mycket stora påfrestningar för föräldrarna. Så länge barnen är små kan problemen också vara små, men när barnen blir stora och vuxna blir problemen mycket stora. Man behöver inte ha alltför livlig fantasi för att t.ex. tänka sig in i den situation som uppstår då man som förälder håller på att dö och då vet med sig att man lämnar efter sig ett barn med grava kromosomala rubbningar! Jag tror att den som har en annan uppfattning om bekymrens storlek för här berörda föräldrar inte har haft tillräcklig personlig erfarenhet av de verkligt stora problemen i dessa sammanhang. Det är mot denna bakgrund som jag har framställt min interpellation, och jag är mycket tacksam för det positiva svar jag har fått av statsrådet.

Herr talman! Herr Taube har i en interpellation till justitieministern ställt vissa frågor som gäller försäljning av thinner. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. r besvarade jag en enkel fråga om strängare I maj månad restriktioner vid försäljning och förvaring av medel som kan användas vid sniffning. Därvid pekade jag bl.a. på vissa åtgärder som socialstyrelsen vidtagit för att stävja missbruket av dessa medel. Sedan dess har styrelsen också inlett ett samarbete med olika branschorganisationer i frågor som rör åtkomligheten i affärer och på allmänna platser m.m. av dessa medel. Det lovvärda initiativ som nu tagits av ett enskilt företag och som herr Taube pekar på i interpellationen ligger i linje med syftet med socialstyrelsens kontakter med olika branschorganisationer. Det samarbe te i ebyggande syfte som socialstyrelsen startat i nära kontakt med giftnämnden är avsett att omfatta även färgfabrikanter och tillverkare av produkter som innehåller lättflyktiga lösningsmedel. Det finns anledning att ha goda förhoppningar om att samarbetet skall leda till åtgärder som är ägnade att begränsa möjligheterna att komma över lösningsmedel för obehöriga ändamål. Vi kommer att följa denna fråga med uppmärksamhet. Vad sedan gäller herr Taubes fråga om eventuella lagstiftningsåtgärder, vill jag peka på att det här rör sig om varor med stor allmän användning För att ta bort sådana produkter från marknaden är det ofta nödvändigt att först få fram tillfredsställande ersättningsmedel. Ett ställningstagande till frågan i vilken utsträckning detta behövs och är genomförbart kräver god kännedom om bl.a. produkter och produkttyper som finns på marknaden. Giftnämnden har nyligen färdigställt en kartläggning av användningsområdet för s.k. thinner och möjligheterna att i stället använda mindre lättflyktiga lösningsmedel. Därefter har nämnden till socialstyrelsen redovisat dels en utredning angående denna fråga, dels en utredning från kemikontoret om användning av trikloretylen, perkloretylen och metylkloroform i industriprodukter som sålts i detaljhandeln. Båda utredningarna syftar till att förbättra sakunderlaget för diskussioner i thinnerfrågan. Detta material bör vara av betydelse för socialstyrelsen i dess fortsatta överläggningar med de olika branschorganisationerna i dessa frågor. I avvaktan på resultaten av dessa överläggningar är jag för närvarande inte beredd att överväga någon form av speciallagstiftning på detta område utöver de bestämmelser som redan finns i kungörelsen om försäljning av thinner. Dessa innebär att thinner inte får säljas till den som är under 18 år. Jag vill slutligen erinra om att thinnerfrågan nyligen behandlats i riksdagen med anledning av motioner om åtgärder mot thinnermissbruket. Riksdagen har med skrivelse den 1 november i år till Kungl. Maj:t överlämnat socialutskottets betänkande med anledning av nämnda motioner. Enligt min uppfattning bör de överläggningar som socialstyrelsen redan haft och ytterligare planerar att hålla med de olika branschorganisationerna på detta område liksom det utredningsmaterial som giftnämnden ställt till socialstyrelsens förfogande utgöra ett värde andet till socialstyrelsen för att beaktas vid styrelsens fortsatta handl ning av de frågor som berörts här.
Herr talman! Jag vill tacka socialminister Aspling för svaret på min interpellation beträffande försäljning av thinner. Det nya som inträffat på detta område och som föranlett min interpellation är ju att ett enskilt företag fått fram en produkt som gör det möjligt att inom detaljhandeln helt upphöra med försäljningen av thinner över disk. Kungörelsen om försäljning av thinner innebär bl.a. att thinner inte får säljas till dem som är under 18 år. Jag vill inte på något sätt ifrågasätta riktigheten av denna bestämmelse, det vill jag med skärpa framhålla. Tyvärr har bestämmelsen dock en baksida, som man kanske inte har tänkt på. Jag har blivit uppmärksamgjord på och jag har själv kontrollerat saken — att vissa självbetjäningsaffärer löst problemet på så sätt att thinnerflaskorna har flyttats från den inre butiken till den öppna kassa som säljer tidningar, cigarretter, godsaker etc. Vid ett kontrollbesök som jag gjorde stod dessa thinnerflaskor prydligt uppradade på disken på ett enligt min åsikt synnerligen utmanande och frestande sätt för den som redan prövat thinner som berusningsmedel eller som kanske just i det ögonblicket får lust att göra det — även personer över 18 år kan få lust att sniffa. Naturligtvis tror jag inte att vederbörande affärschef ens för ett ögonblick har tänkt på de eventuella konsekvenserna, men han kan ändå på ett olyckligt sätt ha inlett personer i frestelse. Kunde man inte tänka sig, herr socialminister, ett slags tillägg till kungörelsen som syftar till att dessa flaskor inte må placeras på alltför framträdande plats utan bör placeras under disk? Vi har här i kammaren som bekant en mycket betydande minoritet som kräver att mellanölet skall försvinna. Jag tillhör inte den minoriteten. Men då det rör sig om thinnerproblemet verkar intresset vara betydligt mindre. Ett par veckor efter det att jag hade framställt min interpellation hade en Göteborgstidning en brett upplagd artikel om sniffning av framför allt thinner, som ansågs bli ett allt värre problem. I ingressen stod bl.a.: Sex tonåringar dog i somras av sniffning. Samtidigt fortsätter antalet sniffare att öka på flera håll i landet. Det är främst i nyare stadsdelar där det finns många ungdomar som problemet breder ut sig. Den första juli i år försvann två livsfarliga ämnen — bensen, även kallat bensol, och koltetraklorid — från affärernas hyllor. De giftförklarades och får i fortsättningen inte säljas i den öppna handeln. Enligt uppgift har den s.k. thinnergruppen i Göteborg utfört ett mycket bra arbete i samband med detta beslut, som jag naturligtvis hälsar med mycket stor tillfredsställelse. Apotekare Arne Selerud på Lillhagens sjukhus i Göteborg säger dessutom att thinnergruppen inriktar sig på att få trikloretylen giftförklarat. Detta beror inte enbart på de tragiska ungdomsdödsfall som har inträffat utan kanske främst på de ofta obotliga skador som kan drabba hjärta, lungor, lever och njurar samt — kanske allvarligast — hjärnan, som kan få helt obotliga skador vid missbruk av thinner. Man kan naturligtvis peka på att det eller det berusningsmedlet ger skador, men utan tvekan är trisniffning det farligaste. Jag är naturligtvis inte någon expert på detta område — jag stöder mig på en expert som har studerat detta problem på nära håll, dr Claes Sjöberg på Lillhagens sjukhus. Han har ett tiotal år arbetat med sniffare och narkomaner som har tagits in på sjukhuset för vård. Icke så sällan, påpekar han, är hjärnskadorna obotliga. Då nu ett företag har löst problemet och tagit bort thinner ur sitt sortiment bör det väl förefinnas synnerligen stora möjligheter att få övriga tillverkare att göra detsamma. Jag är, herr socialminister, definitivt inte den som ropar på lagstiftning och förbud i alla sammanhang. Vad jag eftersträvar i min interpellation är att socialstyrelsen med kraft skall föra förhandlingar med de företag som tillverkar och säljer thinner för att förmå dem att snabbt upphöra med detta.

Jag hoppas också att denna tilläggsbestämmelse till kungörelsen kan utfärdas tämligen omgående. möjligt nu, då vi fått fram ett par ersättningsmedel. Om nu dessa förhandlingar inte skulle ge resultat, anser jag att man
Herr talman! Som framgått av mitt svar har en rad åtgärder vidtagits för att stävja thinnermissbruket. Det samarbete som nu har kommit i gång torde också leda till ytterligare åtgärder när förutsättningar härför föreligger. Jag vill också påpeka att det utredningsmaterial rörande användningsområdet för s.k. thinner som giftnämnden ställt till socialstyrelsens förfogande också tillställts en rad branschorganisationer på området, vilket markerar den vikt myndigheterna er vid det här inledda samarbetet. Jag hoppas således att detta samarbete skall ge ett positivt resultat. Jag vill emellertid i det här sammanhanget också betona en annan sida av problemet, nämligen informationen och dess betydelse. Här gäller det inte minst att man riktar in informationen på särskilda målgrupper. En sådan information kommer inom kort att ges ut från socialstyrelsen. Styrelsen utarbetar således för närvarande en broschyr med utförlig information om thinnersniffning och de medicinska och sociala risker som är förbundna med denna. Broschyren kommer att sändas ut över hela landet, i första hand till sådana som yrkesmässigt eller på annat sätt kommer i kontakt med olika riskgrupper, t.ex. socialarbetare, lärare och ungdomsledare. Slutligen, herr talman, vill jag erinra om att miljökontrollutredningen under våren 1972 lagt fram förslag till lag om hälsooch miljöfarliga varor. Den lagen är avsedd att ge regler för bl.a. ämnen som nu faller under giftförordningen. Frågan om handhavandet av lösningsmedel m. m torde därför komma att aktualiseras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Herr talman! Till socialministern kan jag bara säga tack det var en utomordentligt bra redogörelse. Jag hoppas att vi i den nya kungörelsen just får fram en maning till affärerna att inte förvara thinner synligt utan någon annanstans, t.ex. i en bakomliggande lokal. Jag tackar än en gång socialministern för svaret.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om jag är villig att medverka till en ökad medelstilldelning till Sveriges Radio för att möjliggöra ökad sändningskapacitet, bl.a. för specialprogram för svenskar i tekniskt bistånd eller i missionstjänst. Beträffande frågan om medelstilldelning vill jag i enlighet med rådande praxis inte föregripa det ställningstagande i ämnet som kommer att redovisas i statsverkspropositionen. Vad sedan beträffar innehållet i sändningarna till utlandet vill jag erinra om de regler som i dag finns inskrivna i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Enligt avtalet äger Sveriges Radio med ensamrätt avgöra vilka radioprogram som skall förekomma i rundradiosändning från sändare här i riket. De speciella program för missionärer som tidigare ingick i utlandsprogrammet faller under den bestämmelse som jag nyss citerade, då de sänds från kortvågssändare här i riket. Regeringen saknar, vilket torde vara interpellanten väl bekant, befogenhet att ge anvisningar beträffande radioprogrammens innehåll vid dessa sändningar.
Herr talman! För tredje dagen i en och samma, oavslutade vecka står nu Sveriges Radio i blickpunkten i kammaren i och med att detta interpellationssvar avgivits. Jag ber att få tacka utrikesministern för detta svar. Min interpellation syftade visserligen till att rikta offentlig uppmärksamhet på indragningen 1969 av den svenska utlandsradions nyhetsoch andra informationssändningar till svenska missionsarbetare i u-länderna. Men av formella skäl var detta trots allt inte det främsta syftet med interpellationen. Det centrala i min interpellation var funderingar, som naturligen aktualiseras inför det faktum, som den Pålssonska utredningen ”Sveriges Radios utlandsprogram” påvisar, nämligen att sändningskapa citeten för sådana program ökar med 50 procent av nuvarande sändningsvolym, då tre nya kortvågssändare nu successivt tas i bruk. Och detta utan att det i utredningen lämnas något annat besked om hur denna ökade kapacitet skall kunna utnyttjas än ett påpekande om nödvändigheten av mycket betydande höjning av UTP:s nuvarande anslag, om sådant utnyttjande skall möjliggöras.

Utom missionsarbetarna har jag som exempel på sådana kategorier nämnt fredskårister, FN-experter och, varför inte, också från Sverige emigrerade personer — 29 000 har emigrerat bara i år fram till slutet av oktober. Det är alltså här inte fråga om vad som skall sändas — alltså programinnehållet — utan om möjligheterna att öka kontakten via UTP med olika grupper svenskar utomlands. Kan det vara möjligt att regeringen skulle vara helt förhindrad att uttala någon mening om det möjliga och lämpliga i utökad kontakt med svenskar utomlands genom utnyttjande av den nu växande sändningskapaciteten för UTP? Inte kan denna fråga, som har mycket stora investeringar i de tre nya kortvågssändarna i Karlsborg till bakgrund , vara likgiltig för regeringen? Jag godtar givetvis att regeringen inte kan lägga sig i den mera detaljerade programsättningen för UTP-verksamheten. Men nog är det väl ett intresse för regeringen dels att den ökade sändningskapaciteten allmänt taget utnyttjas, dels att kontakten med svenskar i utlandet främjas via de växande resurserna för kortvågssändningar, särskilt som det redan i avtalet mellan staten och Sveriges Radio sägs ut att UTP skall ge information genom särskilda program särskilt för utlandssvenskar. Finns det inte anledning att på denna punkt göra en annan bedömning av UTP-verksamheten än vad som gäller annan rundradiosändning, eftersom UTP ju får anslag i särskild ordning? Finns det något hinder för regeringen att uttala sin mening på den här relevanta punkten, som alltså — jag upprepar det — inte rör det specifika programinnehållet i de enskilda radiosändningar till utlandet, som jag här tänker på? Jag tillåter mig ställa den frågan till utrikesministern. I utrikesförvaltningens uppgift måste väl ändå också ligga allmän omsorg i form av intresse för och informativ kontakt av olika slag med olika grupper svenskar utomlands genom utnyttjande av de vägar, som kan visa sig ändamålsenliga för att främja sådan kontakt. Det var i alla fall så att åtgärden att inte höja det specialdestinerade anslaget till UTP i takt med kostnadshöjningarna visserligen inte direkt styrde urvalet av målgrupper för detta program efter 1969 — eller ens syftade därtill — men dock påverkade detta urval så, att det blev något snävare än dittills, vilket i sin tur på ett särskilt sätt drabbade den kristna missionen. Vad sedan ökad medelstilldelning till UTP beträffar faller utrikesministern tillbaka på rådande praxis att inte föregripa regeringens ställningstagande till en sådan fråga innan statsverkspropositionen för nästa år framlagts. Jag respekterar givetvis denna inställning. Så som utrikesministern uttrycker det avvisande beskedet i denna sak i svaret får man dock det bestämda intrycket — och låt mig gärna få säga det positiva intrycket — att ställning kommer att tas till den Pålssonska utredningen redan i statsverkspropositionen, där regeringen i så fall skulle komma att lägga denna utredning till grund för förslag ”i ämnet”, som det heter. Med ”ämnet” avses såvitt kan utläsas av sammanhanget just frågan om ökad medelstilldelning till UTP. Är det alltså korrekt att tolka interpellationssvaret i varje fall så, att regeringens ställning till den Pålssonska utredningen kommer att redovisas redan i statsverkspropositionen?
Herr talman! Jag vill bekräfta att herr Wiklund i Stockholm har tolkat mitt svar korrekt. Det är min avsikt att i statsverkspropositionen redovisa min och regeringens ställning till den Pålssonska utredningen. Sedan vill jag bara göra det tillägget, att jag är personligen ingalunda likgiltig för utlandssändningarnas volym, inriktning och innehåll. Mitt departement är inte heller likgiltigt för informationen till utlandssvenskar. Men jag tror, herr Wiklund, att det inte tjänar mycket till att här i kammaren en tredje dag diskutera frågan om Sveriges Radio. Så som avtalet och gällande radiolag är skrivna är det enligt min tolkning icke möjligt för mig att i den egenskap, i vilken jag uppträder här i kammaren, uttala mig om de frågor som herr Wiklund har ställt.
Herr talman! Jag har naturligtvis all respekt för den tolkning som utrikesministern här gjort av 18 i radioavtalet. Jag har dock varit i kontakt med framstående företrädare för Sveriges Radio rörande tolkningen av avtalet på den särskilda punkt, som jag här diskuterat, nämligen inte påverkan utifrån av programinnehållet i UTP utan av urvalet av målgrupper, och då har man något svävat på målet. Det är detta som föranlett mig att ställa min tolkningsfråga till utrikesministern. Men jag har alltså nu bara att konstatera den tolkning som utrikesministern har gjort på denna punkt. Sedan var det en intressant bekräftelse som utrikesministern lämnade att min tolkning av svaret beträffande medelstilldelningen var korrekt och att ställning till den Pålssonska utredningen alltså kommer att tas i statsverkspropositionen. Jag tackar för denna komplettering av svaret.

Herr talman! Herr Stålhammar har i en interpellation frågat mig om jag observerat av honom påtalat åsiktsförtryck och förföljelser av vissa kristna bekännare i Sovjetunionen. Vidare har han frågat vilka åtgärder den svenska regeringen i så fall vidtagit eller ämnar vidta för att på diplomatisk väg framföra den svenska oron över de former av förföljelser och förtryck mot vissa kristna som äger rum i Sovjetunionen. I vad gäller den första frågan vill jag säga att jag observerat ett antal tidningsuppgifter om de förhållanden interpellanten påtalat. Dylika uppgifter ger anledning till bekymmer. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till det svar som min företrädare gav i riksdagens andra kammare den 7 december 1967 på en interpellation, som särskilt påtalade förföljelser mot kristna i Sovjetunionen. Dåvarande utrikesministern sade härvid bl.a.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

Herr talman! På söndag firas över hela världen de mänskliga rättigheternas dag. Då är det 24 år sedan FN:s generalförsamling antog och proklamerade de 30 artiklar som skulle vara en gemensam riktlinje för alla nationer och folk. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Så lyder första artikelns budskap och uppmaning. I artikel 18 heter det: Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrid och religionsfrihet. Men trots att det snart har gått ett kvarts sekel sedan dessa mål för den mänskliga gemenskapen formulerades i den församling i vilken majoriteten av världens länder är medlemmar, kan vi dagligen konstatera grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Min interpellation gällde i första hand förhållandena i Sovjetunionen, men den kunde också ha fått en mera allmän inriktning. Inget land eller folk kan stå upp och förklara sig helt oskyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna. Visserligen kan brotten ta sig olika uttryck, men vi vet bara alltför väl att diskrimineringar av olika folkgrupper, orsakade av hudfärg, religion eller etnisk härkomst, förekommer överallt och i många delar av vår värld finner former som direkt leder till våldshandlingar, fängelsevistelser, interneringar eller deporteringar. Jag behöver här bara nämna baskiska minoriteter i Spanien, asiaterna i Uganda eller indianerna i Brasilien. Men vi har också exempel på hur en liten minoritet, som förfogar över maktapparaten, kan förtrycka en stor och i socialt avseende sämre ställd majoritet, som t.ex. i Rhodesia och Sydafrika. Det vore också en naiv illusion att tro att vi i Sverige på något sätt skulle ha uppnått en högre grad av mänsklig förädling, innebärande att det fullständiga idealtillståndet skulle ha inträtt, så att alla människor i alla sammanhang handlar mot varandra i en anda av broderskap. Vi bör kanske påminna varandra om att det inte är mer än något över hundra år sedan vi i vårt land landsförvisade eller fängslade människor som anslöt sig till icke accepterade religiösa uppfattningar. År 1851 fick t.ex. Sveriges förste baptist, sjömannen F.-O. Nilsson, lämna landet sedan Göta hovrätt dömt honom ”varda ur riket förvisad”. Kungl. Maj:t fastställde «domen, och det dröjde tio år innan F.-O. Nilsson fick återvända. Under den tiden fick Sverige mottaga ett flertal petitioner och framställningar från framför allt politiker och kristna i England, i vilka man skarpt fördömde den svenska religionsofriheten och framställde vårt land som i detta avseende ett veritabelt u-land. År 1858 upphävdes emellertid konventikelplakatet, och vi fick åtminstone en begränsad religionsfrihet i vårt land, en utveckling som sedan har fortsatt och alltjämt fortsätter, nu senast i förslaget till nya relationer mellan trossamfunden och staten. Även om vi således har svårt att komma åt många former av diskrimineringar av olika folkgrupper, framför allt de som baseras på den enskilde individens attityder och värderingar till människor som kan verka annorlunda på något sätt, finns det mycket som vi fortfarande kan göra. Först och främst kan man arbeta för att få bort de inskränkningar i den enskilde medborgarens rätt till ett självständigt och fritt liv enligt de mänskliga rättigheterna som en lagstiftning kan innebära. Och det var närmast med den utgångspunkten som jag framställde min interpellation till utrikesministern. Vi vet genom många både skriftliga och muntliga vittnesbörd att lagstiftningen i Sovjetunionen på många sätt helt förhindrar eller åtminstone försvårar möjligheterna till en fri religionsutövning. I Sovjetunionen råder det officiellt religionsfrihet. Sovjet hör ju till dem som har undertecknat fördraget om de mänskliga rättigheterna. Enligt en medborgarkodex, 569 §, som gäller internationella avtal och överenskommelser skall internationella bestämmelser som Sovjetunionen har undertecknat i första hand tillämpas, om det skulle uppstå motsägelser mellan den nationella lagen och den internationella överenskommelsen. Artikel 18 i de mänskliga rättigheterna innebär således rätten för individen att fritt utöva sin religion privat och offentligt. I detta ingår då rätt till förkunnelse, bön och deltagande i gudstjänst. Men vi vet att den praktiska tillämpningen av denna förordning ser ut på annat sätt i Sovjetunionen. Enligt det dekret om kyrkans och statens åtskiljande och skolans och kyrkans åtskiljande, som utfärdades av folkkommissariernas råd den 23 januari 1918, måste alla kristna som vill ”utöva kulthandlingar”, dvs. besöka gudstjänster, låta registrera sig. Religiös propaganda är förbjuden, medan däremot ”den vetenskapliga ateismen skall predikas överallt”. Speciellt stränga straff utmäts för dem som bedriver religiös propaganda riktad mot ungdomar under 18 år. Denna gräns gäller också för rätten att registrera sig som kristen och inträda i en församling. All religionsutövning lyder under den statliga myndigheten Rådet för religiösa angelägenheter vid Sovjetunionens ministerråd. En gång i tiden var detta råd en underavdelning till hemliga polisen. Detta råd godkänner eller avslår registreringar av nya församlingar, anvisar gudstjänstlokaler, godkänner utnämningar av biskopar och präster och beslutar om att kyrkor skall stängas. Varje församling som kan bevisa att den har minst 20 medlemmar har rätt att få registrering hos rådet och också en gudstjänstlokal anvisad. Denna bestämmelse tillämpas emellertid inte alltid, och det finns exempel på församlingar som trots tusentals namnunderskrifter inte fått sig tilldelad någon gudstjänstlokal. I den norska stortingsdebatten i våras om dessa frågor sade bl.a. interpellanten fru Fjose att i byn Gorkij hade 1 500 kristna i en församling begärt att få öppna en kyrka. Staden som har 1,2 miljoner invånare och 120 000 ortodoxa kristna, hade bara tre kyrkor. Framställningen avslogs. I staden Ivano-Fransk har kyrkan varit stängd i över 40 år, och trots att man kunnat samla in tusentals namn har församlingen inte fått öppna sin kyrka. Under Chrustjovs regeringstid, som vi ibland karakteriserar som den politiska liberaliseringens tid, stängdes 13 000 av de 20 000 öppna kyrkorna. På samma sätt minskade de öppna synagogorna under denna tid från 400 till 60. Sedan 1917 har i Sovjetunionen totalt 90 procent av kyrkorna stängts. De registrerade prästerna är skyldiga att föra anteckningar om allt som händer inom kyrkan, och det skall rapporteras till rådet. Dit går t.ex. alla medlemslistor, förteckningar över dop, och vid barndop skall både föräldrar, faddrar och vittnen registreras. Registrerade kristna utestängs också från möjligheten att studera vid universitet eller inneha befattningar som läkare, lärare eller arbetsledare och liknande. Även om dessa kristna således har möjlighet att fungera till viss del, inom de snäva ramar som staten har dragit upp, så innebär dock deras situation ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna. Under de senaste åren har inställningen till religionen från statens sida skärpts ytterligare. Gång på gång har vi nåtts av bud om att kristna fängslats för sin tros skull. Många har satts i fängelse därför att de inte kunnat tiga om de mänskliga rättigheterna. Den ortodoxt kristne matematikläraren Boris Talanlov dömdes 1969 till tio års fängelse för sitt öppna tal om förföljelsen mot de kristna i Sovjetunionen. Han sattes i ensamcell i Kirov och dog i hjärtattack 1971. En av de mest kända är den ortodoxt kristne juden Levitin, som i skrift efter skrift har tagit till orda och kämpat för rätten till frihet både för ateisten och för den kristne, År 1949 dömdes han till tio års fängelse, rehabiliterades under Chrustjoveran men arresterades åter 1969. Hårdast har förföljelserna dock slagit mot de fria och oregistrerade kristna grupperna. Dessa människor, som endast krävt rätten att få utöva sin tro i frihet, har kastats i fängelse, torterats, dödats. Familjer har splittrats, och barn har tagits från sina föräldrar. Jag har här i min hand ett dokument underskrivet av I 500 mödrar, ställt till generalsekreteraren Brezjnev och president Podgornij, i vilket man kräver rätten att själv få uppfostra sina barn. I punkt 5 säger man: ”Förbjud kategoriskt att våra barn tar ifrån oss.” Framställningen dokumenteras med flera exempel på hur små barn utsatts för inkvisitoriska förhör om sina föräldrars religiösa tro, och hur barnen tagits om hand av staten. I dag har till Sovjetunionens ambassad i vårt land överlämnats en lista på ett antal personer som under de senaste åren dött i fängelser, i vilka de placerats enbart på grund av sin religiösa övertygelse. Vi har namn på över 600 pastorer, baptister, pingstvänner och andra som av sovjetiska domstolar dömts för handlingar som självklart ingår som en naturlig del i varje kristen religionsutövning. Speciell uppmärksamhet har de s.k. initiativbaptisterna tilldragit sig. Det beror på att de har skapat Rådet för släktingar till fängslade evangeliska kristna och baptister i Sovjetunionen. De har sänt ett otal brev till internationella organisationer, till FN, till Internationella juristkommissionen, till Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet utan att frågan på något vis har fallit framåt. Inför firandet av de mänskliga rättigheternas dag måste kampen för de mänskliga rättigheterna åter aktualiseras för alla. Vi kan inte, oavsett var förtryck utövas mot människor på grund av deras religion eller ras, underlåta att reagera, och vi måste med skärpa använda de möjligheter som står oss till buds att föra fram våra synpunkter. Bekvämlighet, feghet och egoism kan aldrig få hindra oss att i alla sammanhang kritisera dem som utövar förtryck och frimodigt ställa oss på deras sida, som för sin övertygelses skull förmenas rätten till ett sådant liv som vi tycker är en självklarhet. Människor som just nu sitter i fängelse för sin tro, föräldrar som saknar barn som tagits ifrån dem och barn som kanske gråter över att mor eller far kastats i fängelse på grund av trohet mot sitt samvete är alla våra systrar och bröder. Därför måste vi reagera och visa dem att vi är många som delar deras lidande och följer deras kamp för mänskliga rättigheter. Mot den bakgrunden måste jag till sist — samtidigt som jag tackar utrikesministern för interpellationssvaret — ändå konstatera att utrikesministerns svar var positivt i tonen men innehöll mycket litet i sak. Jag hade väntat mig något mera av det engagemang och den skärpa inför världens orättvisor som jag vet att utrikesministern så ofta har gett uttryck för. Även om Sovjetunionens regering enligt interpellationssvaret mycket väl är medveten om den svenska inställningen i denna fråga, måste ju målet ställas något högre. Det gäller att få denna medvetenhet att leda till praktiskt handlande, som innebär att vi en gång uppnår den situationen att ingen diskrimineras på grund av sin religiösa övertygelse. Utrikesministern har i det fallet unika tillfällen att få dra sina synpunkter, och de kan konkretiseras till att gälla inte bara allmänna problem utan också de nu aktualiserade svårigheterna i Sovjetunionen. Jag har läst utrikesministerns tal inför FN, och jag delar uppfattningen om de mänskliga rättigheterna. Men jag saknade något som direkt uttryckte någon form av svensk kritik mot de religionsförföljelser som pågår i Sovjetunionen. Dessutom finns det vid de bilaterala förhandlingar som då och då äger rum mellan representanter för Sverige och Sovjetunionen tillfällen att direkt tala om att vi i Sverige med förtvivlan ser på det som händer med dessa minoritetsgrupper i Sovjetunionen. Sverige måste förnyat och ihärdigt arbeta för att det i FN skapas möjligheter att på ett effektivt sätt behandla alla de anmälningar som görs om brott mot de mänskliga rättigheterna. Låt mig till sist, herr talman, säga att jag vet att detta är en känslig fråga, som lätt kan verka som ett otillbörligt inblandande i en annan stats inre angelägenheter. Men världen har krympt, och det medför att vi gång på gång konfronteras med och tvingas reagera mot orättvisor som inträffar både långt borta och mycket nära. Därför tror jag, herr talman, att Sverige kan både internationellt och genom bilaterala kontakter göra avsevärt mera för att värna om individens människovärde utan att därmed kränka integriteten hos ett grannland med vilket vi har goda förbindelser.

Herr talman! Det är en ytterst allvarlig fråga som herr Stålhammar har tagit upp i sin interpellation, och det finns anledning att stanna några ögonblick inför den. Jag tror inte att det behöver råda några delade meningar i det här fallet mellan vare sig utrikesministern, herr Stålhammar eller mig, men jag tror ändå att frågan tål att diskuteras och föras fram i offentlighetens ljus.

Man skall lägga märke till formuleringen. Ordet kult används, och man säger att religiösa människor får utöva kult. Den antireligiösa propagandan tilldelas en aktiv roll, medan den religiösa sidan tilldelas en passiv roll. Det betyder som vi vet att man inte får föra någon religiös propaganda. Man får inte bedriva ungdomsverksamhet. Det finns andra inskränkningar när det gäller t.ex. diakoni och sättet att annonsera religiös verksamhet. Såvitt jag vet förekommer inte heller några gudstjänster i radio och TV. Däremot driver staten från och till under olika tidsperioder med vetenskapen såsom täckmantel en propaganda men också en förföljelse mot kristna människor och andra som hyser en religiös tro. Man tillbakavisar religiös verksamhet med vetenskapliga argument och menar att det är fråga om mystik. Sådant bör inte någon syssla med. De ryska kyrkorna har lämnat olika svar.

Ändå vet vi att dessa kyrkor lever under kalla förhållanden. I denna situation finns en tredje grupp, som herr Stålhammar antydde, de s.k. evangeliekristna. De är färre till antalet, men de går till en öppen kamp mot staten för att få utöva sitt gudstjänstliv och för att få uppfostra sina barn. När de går som längst vill de ha en religionsfrihet utan inskränkningar. Resultatet uteblir naturligtvis inte. De utsätts för förföljelser. Även andra kristna i de andra mera etablerade samfunden är naturligtvis inte helt utan dessa förföljelser eller denna diskriminering, men just denna grupp tar, skulle jag nästan vilja säga, martyrskapet på sig för att opponera och för att kräva sin religionsfrihet. Det nyttar naturligtvis föga att i denna situation säga att det finns andra förföljda människor. Vi har t.ex. judarna, som vi har blivit mer påminda om än om just dessa människor. Deras situation i Sovjet är besvärande.

Man förföljer där människor som på grund av sitt kristna samvete går en annan väg. Det nyttar föga att bara säga att sådant förekommer. Vad vi nu tar upp gäller framför allt förtrycket i Sovjetunionen — det är ju detta land frågan avser men vi kan i detta sammanhang också inbegripa situationen i andra kommuniststater i öst. Hur kommer det sig att denna stora och starka stat tar risken av att få en internationell opinion riktad mot sig? Svaret är såvitt jag förstår att den totalitära staten alltid fruktar konkurrens i idéernas värld. Nazismen gjorde det på sin tid. Vi vet alla hur Hitler åberopade Den högstes beskydd för att ge sina tankar högre dignitet och för att vinna massorna för sin kamp, men när det verkligen kom till kritan förföljde också han de kristna och kyrkorna. Han bekämpade dem därför att det ur dessa kretsar kom fram samvetsbestämda människor som var beredda att offra sig för sin tro. Vi finner samma företeelse också på det politiska planet: totalitära stater går till angrepp mot andra politiska idéer. Man är rädd för att människorna skall välja något annat system, och man är rädd för att de på grund av sin idé och sitt samvete skall bekämpa det som är misshagligt för de makthavande. Så uppträder alltid en totalitär regim. Varför är man då i Sovjet så rädd för denna relativt lilla grupp? — Det är framför allt de evangeliekristna det gäller. De har ju ingen vapenmakt och inga arméer, och de utgör inte någon yttre fiende. Men man vill vara ensam om sin ideologi och är rädd för människor som har ett samvete och som är beredda att offra sitt liv för att gå en annan väg. Nästa år skall vi fira 25-årsjubileet av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, proklamerad av Förenta nationerna 1948. Som herr Stålhammar var inne på talar den om de grundläggande friheterna — tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. De friheterna skall utövas, står det litet längre ner i deklarationen, oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning. Sovjetunionen är medlem av FN och har undertecknat deklarationen. Men det är, som utrikesminister Cappelen i det norska stortinget sade i en interpellationsdebatt den 1 februari i år, på många ställen — och även här — långt mellan ord och handling. Ändå tror jag att man kan hänvisa till vad FN — som är en stark kraft i vår värld — har uttalat. Kristna människor och också andra människor har reagerat olika i västvärlden. Detta har varit uppe i kyrkornas världsråd vid många tillfällen, och där har man i stort sett valt att gå den tysta diplomatins väg, medan andra, inte minst här i Sverige, gått till häftiga offentliga angrepp. Vad som i dessa angrepp är en protest mot religionsförföljelserna eller vad som är ett angrepp på kommunismen vet man ibland inte. Men vi kan lämna detta; hur man än agerar är det ändå klart att det för oss egentligen bara finns en sak som vi kan stå för, nämligen att vi har skyldighet att reagera offentligt eller på annat sätt. En liten parentes! Man funderar ofta över varför det är så tyst i den svenska opinionen när det gäller dessa människor. Annan förföljelse skrivs det rätt mycket om, men inte denna. Det finns en fråga inom oss: Är det inte så noga med människor som blir förföljda för sin tros skull? Jag anser att det är nödvändigt att vi får en offentlig opinion också i det här avseendet. Utrikesminister Wickmans svar är kortfattat, men i grunden är deklarationen från 1967 tillräcklig för ett agerande: den säger vad som behöver sägas. Sverige har, som det står, ”stött strävandena att genom internationella åtgärder åstadkomma ett skydd mot sådana förföljelser. Vi kommer även i fortsättningen att stödja dessa strävanden.” När nu utrikesministern tar upp detta igen, betyder det att de är aktuella just nu. Jag tolkar det så. Utrikesminister Cappelen i norska stortinget sade i sitt svar att det finns två vägar att agera: den enskilda direkta och den över Förenta nationerna. Det är självklart att så är det och så har vi också tidigare sagt. FN har sin kommission för de mänskliga rättigheterna, men alla klagomål som kommer till denna kommission är hemligstämplade. För ett par år sedan var det inte mindre än 17 000 sådana klagomål. Dessa gällde inte bara religionsfrihetsfrågan, utan de gällde ett nedtrampande av de mänskliga rättigheterna. De kommer alltså inte upp till offentlig diskussion. Jag undrar om det inte skulle finnas möjlighet att agera på sådant sätt att det bleve en större offentlighet kring dessa saker. År 1969 förelåg ett förslag om en öppnare behandling, men majoriteten i ECOSOC hänvisade till staternas suveränitet, varpå man avskrev förslaget om denna behandlingsmetod. För min del hoppas jag att den tid snart skall vara förbi när ett brott mot de mänskliga rättigheterna kan betecknas som ett internt spörsmål, därför att det kan det inte vara. Naturligtvis är det att gå för långt i sitt hopp och sin tro att det skall kunna bli offentlig rättegång i sådana här saker. Det är knappast möjligt att formulera sådana rättsregler eller åstadkomma en sådan rättspraxis i en värld som ser ut som den gör. Men enbart det att frågorna lyfts upp har sin betydelse, eftersom vi tror på den allmänna opinionen och eftersom vi tror på att människor kan ändra sig. Om det skall vara någon mening med de högtidliga deklarationerna i FN, bör man inte i onödan kunna krypa bakom enskilda staters suveränitet och skydd för de inre angelägenheterna. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid denna fråga ganska länge, och jag skall sluta med en uppmaning till utrikesministern att vid de förhandlingar och överläggningar som pågår mellan utrikesministrarna i de nordiska länderna ta upp denna fråga. Den har aktualiserats i det norska stortinget, och det finns alltså en bakgrund för ett sådant agerande. Jag skulle önska att man från svensk sida gick starkare in i en sådan diskussion. Det kanske redan har skett — jag kan ju inte känna till det — men det är en väg som jag gärna skulle se att man följde. Man borde sedan kunna agera hårdare i Förenta nationerna i denna fråga.

Herr talman! Både herr Stålhammars och herr Svenssons i Kungälv inlägg efter mitt svar understryker att det i den grundläggande inställningen till de mänskliga rättigheterna inte finns någon skillnad mellan oss. Jag skulle tro att det inte heller finns några sådana skillnader mellan ledamöterna i denna kammare, Om jag uppfattade herr Stålhammar rätt var han, trots denna överensstämmelse i de grundläggande värderingarna, ändå inte helt nöjd med mitt svar. Han menade att det är viktigt att medvetenheten om den svenska regeringens inställning i dessa frågor också borde leda till praktisk handling i de länder där sådana handlingar är påkallade. Det är i och för sig, herr talman, en förhoppning som självfallet jag gärna ansluter mig till, men jag ser mig tvungen att såsom utrikesminister framhålla för herr Stålhammar den ofrånkomliga begränsningen i vårt lands möjligheter att direkt påverka speciella förhållanden i andra stater. Jag skulle också vilja säga, för att det inte skall råda någon oklarhet på denna punkt, att det skulle ställa den svenska utrikesledningen inför en omöjlig uppgift om vi skulle uppvakta och göra framstötar hos alla regeringar som i ett eller annat avseende enligt vår mening kränker mänskliga rättigheter. Det är ofrånkomligt att vi koncentrerar våra framställningar till att gälla särskilt allvarliga fall och sådana fall där våra erinringar kan ha utsikt att ge någon effekt. Detta är nödvändigt om vi i denna viktiga fråga vill bli tagna på allvar och vill nå något resultat.

Jag tror inte att det skulle gagna de kristnas ställning i Sovjetunionen om jag från denna talarstol offentligen gav ett löfte om en svensk regeringsframställning i Moskva. Jag uppfattade av herr Svenssons inlägg att han för sin del också var väl medveten om denna aspekt av problemen. Herr Svensson hänvisade till min tidigare norske kollegas inlägg i den norska stortingsdebatten. Herr Stålhammar var också inne på det. Andreas Cappelen hade sagt — och det överensstämmer precis med min och den svenska regeringens inställning — att det finns två vägar för en nation att följa när det gäller att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Den ena är den som jag nyss har berört, nämligen den direkta framställningen hos den stat som kränker rättigheterna. Och om den gäller de begränsningar och de villkor som jag har varit inne på. Den andra vägen är den internationella opinionsbildningens väg, aktiviteten i de internationella organisationerna för att skärpa de internationella åtagandena när det gäller mänskliga rättigheter. Det har varit en huvudväg för svensk utrikespolitik och en väg som vi lägger ned ett utomordentligt stort mått av allvar och energi för att gå vidare på. Där bedrivs också — det är svar till herr Svensson — ett mycket nära samarbete med de andra nordiska regeringarna. Det kanske kan vara skäl att redan här i dag erinra om ett förhållande som jag i och för sig får anledning att närmare kommentera och belysa i ett interpellationssvar på måndag den 11 december, nämligen att den svenska delegationen vid årets generalförsamling i FN instruerades av regeringen att prioritera ett ärende rörande avskaffande av religiös ofördragsamhet. Anledningen till denna instruktion var att det ärendet hade stått på FN:s dagordning ända sedan 1960 men inte blivit föremål för någon reell debatt sedan 1967. Enligt instruktionen skulle vår delegation verka aktivt för att denna dagordningspunkt nu skulle utmynna i en konvention som ger ett effektivt skydd mot religiös ofördragsamhet i alla länder. Jag kan meddela, i den mån detta inte är känt för kammarens ledamöter, att dessa strävanden har rönt framgång.

Jag vill nämna detta både som en glädjande nyhet och som ett uttryck för den aktivitet som den svenska regeringen lägger ned i denna fråga. Vi är självfallet tacksamma för det starka stöd som vi har i den svenska opinionen för dessa strävanden och som är en av förutsättningarna för politikens framgång.

Herr talman! Först några kommentarer i anledning av herr Svenssons i Kungälv yttrande, som jag instämmer i för övrigt. Jag tror inte man skall göra denna fråga enbart beroende av de förföljelser som riktar sig emot de s.k. evangeliekristna eller initiativkristna. Vi måste först slå fast att den allmänna situationen för även registrerade kristna inte på något vis motsvarar vad vi i Sverige karakteriserar som religionsfrihet. När rätten att få del av högre utbildning eller rätten att inneha anställning som läkare eller lärare eller någon annan kvalificerad position fråntas den som är kristen, är det alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Sedan är det också utan tvekan så att det inom den etablerade registrerade officiella kyrkan förekommer mycket som närmast kan liknas vid underjordisk verksamhet och som närmar sig de initiativkristnas, initiativbaptisternas eller evangeliekristnas verksamhet, för vilken fängelsestraff är ganska vanligt. Man skall inte utgå från att fängelsestraffen, räknade i absoluta tal, är så oerhört vanliga. Men de är tillräckligt många för att vi skall reagera. Rådet för de fångnas släktingar skrev 1969 till ministerpresident Kosygin och redogjorde för de laglösheter som begåtts mot många kristna. Skrivelsen innehöll en förteckning över pensionärer och församlingsmedlemmar, som ålagts höga bötesstraff därför att de haft gudstjänster i hemmet. Undertecknare var rådets ordförande, den då 62-åriga Lydia Vins. Hon berättar om den 74-årige Terentjev, som var sjuk och knappt kunde röra på fötterna men som ändå dömdes till fängelse. Hon berättar om den 81-årige Prokopjevits” dåliga hälsotillstånd. Han avtjänar just nu ett treårigt straff. En man vid namn Romanovitj, som sitter i fängelse i Sverdlovskoi, har olagligt berövats rätten att sända och ta emot post. Han har hustru och sju barn hemma. De som frigivits utsätts ofta för hotelser eller hålls i någon form av husarrest. Radioapparater konfiskeras, eftersom man använder dem för att lyssna på religiösa radioprogram. Nu har den snart 70-åriga Lydia Vins själv kastats i fängelse igen. Hennes man har dött i fångläger, och hon har en son som just nu också befinner sig där. Detta är bara några bilder ur det lidande som många kristna måste genomgå. Det är inte alltid så att man blivit s.k. evangeliekristen eller initiativbaptist av egen vilja. Ibland har man vägrats den registrering som varit en förutsättning för ett någorlunda normalt kristenliv inom de snäva gränser som regeringen drar upp. Mot bakgrunden av det som händer och, vilket även herr Svensson i Kungälv tog upp, den svaga genomslagskraft detta har i den svenska opinionen anser jag, att det ändå skulle vara värdefullt om utrikesministern i denna sin egenskap då och då också påpekade dessa problem. Jag vet att det föreligger svårigheter av diplomatisk art, som jag absolut inte kan gå in på, eftersom jag inte på något vis behärskar tekniken och terminologin på detta område, men i utrikesministerns tal i FN nämndes flera länder, bl.a.. Grekland, Jugoslavien och Portugal, och jag föreställer mig att det inte på något sätt hade betraktats som en diplomatisk oartighet, om där också hade nämnts det som händer med de kristna i Sovjetunionen.

Till dess att vi har kommit dithän måste vi alltså fortsätta att protestera.
Herr talman! Religionsförföljelse kan ju ta sig många former, som ibland kan vara svåra att kartlägga. När det gäller judarna och de kristna i Sovjet riktar man sig inte alltid mot religionsutövningen utan i stället mot andra utslag av deras verksamhet. Det är ju genast mycket besvärligare att komma åt en sådan företeelse, eftersom även en religiöst samvetsbestämd människa självfallet måste finna sig i samhällets lagar och förordningar, även sådana som hon i och för sig inte gillar. Det ger henne med andra ord ingen frisedel att göra vad som helst. Därför är hela denna problematik mycket besvärlig. Vad vi kan slå fast är att det officiellt icke föreligger någon religionsfrihet i Sovjetunionen och att någon sådan inte heller förekommer vare sig i teori eller i praktik. Detta bör då också framhållas med så starkt eftertryck som möjligt. Jag är fullständigt medveten om att det här är svåra frågor för en utrikesminister att agera i. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att i samma situation befinner sig Kyrkornas världsråd, och som jag antydde i mitt förra anförande har man därifrån försökt sig på den tysta diplomatin. Man har inte velat gå ut och slå på stora trumman för att väcka en världsvid opinionsstorm i det här avseendet. I vårt land intar Svenska baptistförbundet samma ståndpunkt. Man menar sig naturligtvis därmed kunna gagna saken bättre och inte i onödan utsätta enskilda människor för förföljelse eller trakasserier.

Det är för oss som har deltagit i den här debatten i dag en utomordentligt glädjande sak, och vi har anledning att framföra ett tack till utrikesministern och till regeringen för att de har agerat i den här frågan. Den rör naturligtvis hela världen. Den rör också religiös ofördragsamhet, så att säga i den andra riktningen. Konventionen gäller alltså en oerhört stor fråga, och det är klart att den också har sin betydelse i fråga om religionsförföljelserna eller religionsofriheten i Sovjetunionen.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig hur jag bedömer dagsläget för den svenskspråkiga pressen i Nordamerika och Canada, om de av svensk-amerikanska pressutredningen föreslagna stödåtgärderna till dessa tidningar utgår i full utsträckning och om samtliga dessa tidningar får del av denna stödform. Dagsläget för de nio svenska immigranttidningarna i Nordamerika är i stort sett detsamma som beskrevs i utredningens för nästan exakt ett år sedan avlämnade betänkande. Tidningarnas upplagor har fortsatt att sjunka långsamt. Det ekonomiska läget för de värst utsatta tidningarna har fortsatt att försämras. Framtidsutsikterna för tidningen Nordstjernan-Svea i New York ter sig emellertid något ljusare. I samband med tidningens 100-årsjubileum i år gjordes en insamling bland svensk-amerikaner och svensk-amerikanska sammanslutningar i New York, vilken gav en behållning om 100 000 kronor. Nordstjernan har även vissa planer på tekniskt samarbete med ett annat tidningsföretag i New York, vilket skulle medföra att framställningskostnaderna kunde nedbringas med upp till hälften. Det samarbete mellan svensk tidning och svenskt föreningsliv som utredningen redovisat för Seattle och Vancouver har fortsatt. Svensk-amerikanska pressutredningen föreslår i sitt betänkande dels kortsiktiga stödåtgärder, dels insatser på längre sikt, som skulle kunna bli aktuella om utvecklingen inom tidningsgruppen fortsätter i negativ riktning. På kortare sikt föreslogs som stödåtgärd ett annonsprogram enligt vilket officiella svenska institutioner låter införa annonstexter till ett värde av 133 000 kronor per budgetår. Remissinstanserna stödde genomgående detta utredningens förslag. Jag delar utredningens åsikt att det är en angelägen uppgift att på olika sätt stödja den svensk-amerikanska och svensk-kanadensiska pressen. I avsikt att påskynda stödåtgärderna genomfördes ett annonsprogram på 40 000 kronor redan under budgetåret 1971/72. Detta program har fortsatts innevarande budgetår inom en ökad anslagsram på 55 000 kronor. Samtliga nio tidningar får del av annonsprogrammet och erhåller sinsemellan lika stora annonsintäkter genom det. Fortsättningen av stödet kommer att redovisas i statsverkspropositionen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation, vilket är mycket positivt. Orsaken till att jag framställde den här interpellationen är bl.a. några brev. Jag har hållit litet kontakt med redaktörerna för de svenskspråkiga tidningarna i Nordamerika och Canada, och jag har fått brev från några, som kanske har det mest besvärligt. De har svårigheter trots att pressutredningen skulle resultera i rätt stort annonsstöd — pengar kan de inte få, eftersom de i så fall måste registrera sig hos amerikanska justitiedepartementet som beroende av utländsk makt, och det är litet fftämmande för amerikanskt tänkesätt. En av redaktörerna skriver till mig: ”Det är nu snart fyra år sedan Ni herr Andersson med flera riksdagsmän inlämnade en motion till svenska riksdagen om utredning för stöd till den svenskamerikanska pressen. Det är i dagarna ett år sedan utredningen överlämnade sitt positiva betänkande vilket förordade ett dylikt stöd. I väntan på riksdagens ställningstagande har den svenska pressen i Amerika under hand erhållit s.k. nödhjälpsstöd i form av stödannonser för att hålla sig flytande. Stödannonseringen är endast temporär. Vi i den svenskamerikanska pressen, som ivrigt väntar på resultat, har sedan utredningens betänkande framlagts inte hört något vidare i saken, mer än att ärendet förhalats. Som direkt engagerad i saken får jag härmed anhålla om svar på följande frågor.” Därefter kommer några frågor, som jag har direkt vidarebefordrat till utrikesministern. De människor som har vänt sig till mig har väl i viss mån missuppfattat stödåtgärdernas utformning och trott att man skulle gå in med mycket starkare stöd från början. Jag tycker att den utredning som gjordes var utomordentligt bra och mycket realistisk. Genom det här första årets temporära stöd skulle man få klart för sig vilka åtgärder man sedan på längre sikt kunde vidtaga. Det finns inte anledning för mig att här utveckla det historiska perspektivet på den svenskamerikanska pressen, men jag gläder mig givetvis åt vad utrikesministern säger i sitt svar, nämligen att det har ljusnat för Nordstjernan-Svea. Man räknade med att man efter 100 årsjubileet skulle få lägga ned tidningen. Det hänger delvis samman med att tidningens chefredaktör Gerhard Rooth har kommit upp i en så Me neNAnE — Problemet med ett samarbete mellan de svenska tidningarna är att Ang. åtgärderna ägaren till den stora draken — Svensk Amerikan Tribune i Chicago nog narkotikatysken Heinrichs inte har något speciellt intresse av detta samarbete. Han missbruk har det nämligen gott ekonomiskt ställt; han har fått en tämligen ny offsetpress och klarar sig än så länge. Hur det kommer att bli i fortsättningen vet man väldigt litet om. aktningsvärd ålder att han bör gå i pension. Samtidigt har man haft problem med sättare och tryckare, men nu skall det ordna sig genom det Jag känner mycket litet det samarbete utredningen föreslår; det gällde de svenska utlandsmyndigheterna i Nordamerika, och avsikten var att man skulle införa mer annonsering. Även Svenska turisttrafikförbundet gjordes uppmärksamt på möjligheterna att utnyttja den svenskamerikanska pressen som annonsorgan — vilket också skulle kunna ske i samarbete med olika branschorganisationer. Jag vet inte i vilken mån det sker och om man lyckats planera och lägga in en sådan annonseringsdrive som gynnat just den svenskspråkiga pressen. När man läser sådana här svenskamerikanska tidningar ser man att det har stor betydelse för Sverige att vi har de här språk håller sammman det svenska föreningsväsendet. Ytterligare ett problem är framför allt i Vancouverområdet där man haft en hel del sändningar — att de svenska radiosändningarna måste upphöra därför att man inte har medel att köpa annonstid. I den svenska tidning som kommer ut i Vancouver har det klagats över detta, eftersom sådana sändningar ger en väldigt bra kontakt. Man får ha förståelse för dessa redaktörer, som i sin ensamhet sitter på ören där ute; de andra sidan Atlanten och försöker knåpa ihop sin tidning varje vecka eller var fjortonde dag. De har med stor förväntan sett fram mot den dag då de skulle få ett stöd. Och visst har de fått ett stöd, som jag tycker är realistiskt. Om inte alla nio tidningarna kan bevaras hoppas jag ändå att det skall gå att bevara några av dem. Jag tackar än en gång utrikesministern för svaret.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig om jag är beredd att lämna riksdagen en redogörelse för vad som hänt beträffande narkotikaproblemet under året på den polisiära sidan, internationellt och i vårt land, samt vidare beträffande sociala åtgärder och medicinsk behandling. Polisens resurser för narkotikabekämpning har under år 1972 mer än tidigare satts in mot den internationellt organiserade narkotikahandeln på Sverige. Detta ledde under årets första månader till en rad beslag av centralstimulerande medel och till ingripanden mot åtskilliga utländska kurirer och deras svenska distributörer. Senare under året har vittförgrenade försäljningsligor avslöjats i Sverige. Under sommaren gjordes ingripanden mot en från utlandet organiserad Göteborgsliga. Ett 30-tal personer anhölls. Utredningar pågår beträffande andra ligor. Rikspolisstyrelsen har under år 1972 tagit nya och ingående kontakter med framför allt polisen i Förbundsrepubliken Tyskland, Holland och Italien. Narkotikaspaningarna har under senare hälften av år 1972 samordnats med motsvarande polisverksamhet i en rad andra länder. Insatserna har givit till resultat att ett 10-tal i utlandet verksamma narkotikaexportörer med verksamheten riktad mot Sverige kunnat gripas. Senare i höst har på svenskt initiativ och efter ingående kontakter mellan svensk och västtysk polis sex personer gripits i Minchen misstänkta för omfattande narkotikasmuggling till Sverige. Det regionala .samarbete under ledning av särskilda förbindelsemän, som Interpol startat i Europa efter svenskt initiativ, har varit i funktion något år och gett goda resultat. Inom EEC har medlemsstaterna efter initiativ av den franske presidenten Pompidou inlett ett omfattande samarbete för att bekämpa narkotikamissbruket. Vid ett sammanträde i Rom beslutades nyligen att även andra västeuropeiska stater än EEC:s medlemsstater skulle inbjudas att deltaga i arbetet. Den svenska regeringen har för några veckor sedan via det italienska utrikesministeriet framfört sin önskan att deltaga. Det är uppenbart att medvetenheten om narkotikamissbrukets vådor och om behovet av samordnade regionala ansträngningar för att bekämpa detsamma växer sig allt starkare i de västeuropeiska länderna. I tullverkets åtgärder mot narkotikasmugglingen har också stor vikt lagts vid det internationella samarbetet. På svenskt initiativ har förutsättningar skapats för ett operativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de europeiska länderna. Denna månad undertecknas med Förbundsrepubliken Tyskland ett avtal, som bl a. avser direkt tullsamarbete mot narkotikasmuggling. Mellan de nordiska länderna har hösten 1972 träffats överenskommelse om gemensam operativ ledning av vissa smugglingsbekämpande aktioner. På finskt initiativ pågår förberedelser för en tullkonferens under våren 1973 mellan samtliga Östersjöländer med huvudvikt lagd på gemensamma åtgärder mot smuggling. Beträffande det internationella arbetet för att kontrollera de beroendeframkallande medlen kan vidare nämnas att den svenska regeringen den 17 november 1972 har beslutat ratificera 1972 års protokoll rörande ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention samt 1971 års konvention om psykotropa ämnen, båda utarbetade inom Förenta nationerna. Ändringarna i narkotikakonventionen avser att stärka den internationella kontrollen av sådana medel som opium, morfin och heroin. Den nya konventionen om psykotropa ämnen avser att vidga den internationella kontrollen av beroendeframkallande medel till att omfatta ett antal syntetiskt tillverkade medel, indelade i fyra huvudgrupper. I första omgången omfattar konventionen ett tiotal hallucinationsframkallande medel såsom LSD, STP och DMT, åtta centralstimulerande ämnen, däribland amfetamin och fenmetralin, samt tretton lugnande och sömngivande medel. Att den sistnämnda gruppen tagits med i konventionen är ett tecken på en vaknande internationell insikt om behovet av internationell kontroll även beträffande överförbrukning av och illegal handel med vissa vanliga läkemedel. När det gäller missbrukssituationen inom landet synes någon mera påtaglig förändring inte ha inträffat. Det finns fortfarande en stor tillförsel av narkotika till den svenska marknaden trots polisens och tullens ansträngningar. Detta skall inte tolkas som någon kritik eller nedvärdering av dessa myndigheters insatser, utan får ses som ett konstaterande av de stora svårigheter som föreligger att komma till rätta med den illegala handeln. Vissa preparat har emellertid tidvis varit svåra att uppbringa, vilket kan sättas i samband med resultaten av polisens och tullens internationella samarbete. Även om det föreligger stora svårigheter att kvantitativt bedöma missbrukets omfattning anser socialstyrelsen att inga tecken tyder på en dramatisk ökning av missbruket. Styrelsen grundar denna bedömning på fortlöpande kontakter runt om i landet. Under år 1972 har överläggningar bl.a. hållits med representanter för sjukvården och socialvården samt polismyndigheterna i Malmö, Stockholm och Göteborg, varvid auktoritativa uttalanden om missbrukets omfattning lämnats av representanter för huvudmännen. Bedömningen underbyggs också av under året företagna frekvensstudier samt återkommande kontakter med bl.a. fritidsoch ungdomsledare, skolkuratorer och andra yrkeskategorier som arbetar med ungdomar. För skolans del bedömer skolöverstyrelsen situationen som i stort sett oförändrad. Beträffande vårdsituationen kan man konstatera att huvudmännen fortsätter att öka sina speciella resurser för narkomanvård. I detta sammanhang finns det också anledning att peka på att den vanliga vårdapparaten i hög grad utnyttjas för vård av narkotikamissbrukare. Vi är alla medvetna om att narkomanvården är komplicerad och inrymmer många svåra problem. Den rör sig över ett fält som omfattar bl.a. socialvård, psykiatri och somatisk sjukvård, allt i såväl öppen som sluten form. Åtskilliga organisationer samverkar här med samhällets organ. Vården måste bedrivas i olika former anpassade efter den enskilde vårdtagarens situation. Jag kan försäkra att de ansvariga myndigheterna liksom regeringen ständigt har sin uppmärksamhet fästad vid narkotikaproblemet. Med anledning av att fru Eriksson i sin interpellation tagit upp frågan om möjligheterna att i nuvarande arbetsmarknadssituation ta ledig arbetskraft i anspråk för vårduppgifter vill jag till sist, som ett exempel på att sådan verksamhet redan förekommer, peka på att arbetsmarknadsstyrelsen nyligen inom ramen för beredskapsarbetsanslagen anvisat medel för en temporär förstärkning av Stockholms barnavårdsnämnd med arbetslösa psykologer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. Det är fylligt vad gäller utvecklingen på den juridiska sidan, och det säger också en hel del om vad som har skett på den internationella sidan, men när det gäller vårdproblemen får man väl ändå konstatera att det är relativt Nr 134 magert. Inom parentes sagt tackar jag naturligtvis för de åtgärder som har Torsdagen den vidtagits — man använder nu AMS-pengar för att arbetslösa psykologer 7 december 1972 skall få ge sig i kast med vården av narkomaner. Det är ett positivt drag — på vårdsidan. Ang. åtgärderna mot narkotikamissbruk Det är ungefär ett halvt år sedan vi fattade beslut i frågan här i riksdagen, och det är av intresse att se hur besluten har följts upp. Jag inser att det är en kort tid som har gått, men det var ändå ganska mycket som beslöts vid det tillfället. Det är kanske symtomatiskt att det är statsrådet Lidbom som redovisar detta, eftersom det är på hans område som det har skett så mycket. Jag säger ännu en gång att man i svaret kanske saknar mera ingående uppgifter om vad som har skett på forskningssidan och när det gäller barnavårdslagens efterlevnad — riksdagen uttalade sig mycket bestämt om hur den lagen skulle kunna användas. Statsrådet Lidbom har ju blivit narkotikabekämpandets banerförare. Om man ser tillbaka på hur statsrådet har fått rycka in ideligen och säga att vi gör någonting och är i gång, så kan det te sig litet groteskt hur säker man varit att man var på rätt väg och skulle vinna någonting med åtgärder som sedan visat sig inte ge så stora resultat. När statsrådet svarade 1970, sade han att nu hade narkotikafaran trängts tillbaka i hela landet, nu var det eftervården och den uppsökande verksamheten som var aktuell. Senare, när det gällde en interpellation, lovade herr Lidbom att spränga ungdomsklubbar där narkotika såldes. År 1971 utlovades mer polisoch tullbeslag. Det har väl skett mycket därvidlag, och det är vi väldigt glada åt. Telefonavlyssning lovades och har även genomförts. Straffen mot grova narkotikabrott har skärpts. Då sade man också att vårdresurserna förstärktes. Man talade om de upplysningspengar som gick ut — det var väl de 5 miljonerna. Det talades om att landstingen hade förberett vård på mottagningar överallt. Mycket viktigt var att det sades ifrån att de fria förskrivningarna av narkotika nu hade försvunnit. Man sade att barnavårdslagen kunde tillämpas när det gällde barn med narkotikabesvär. Herr Lidbom framhöll också att man höll på med internationella överläggningar. Vid den tidpunkten kände sig statsrådet Lidbom oroad för att morfinpreparaten alltmer kom till användning. En oro för den utvecklingen saknar jag i dag i svaret. Så antogs en proposition med en hel del av de förändringar som vi hade fått löfte om. En viktig passus i socialutskottets betänkande tycker jag är att ett ingripande på ett förhållandevis tidigt stadium med stöd av barnavårdslagen är enda alternativet till fortsatt narkotikabruk och kriminalitet. Jag skulle vilja ha en redovisning och se om detta har gett något, om den inriktningen har följts. Statsrådet Lidbom säger i svaret att någon påtaglig förändring beträffande missbrukssituationen i vårt land inte har skett och att det inte varit någon dramatisk ökning av missbruket. Jag vet att de uppgifterna har lämnats av andra instanser. Han har sagt att i skolan är det ungefär samma förhållande som tidigare. Detta tycker jag nog är en litet för optimistisk syn på utvecklingen. Det finns nog andra drag, bl.a. det som statsrådet Lidbom tidigare sade sig vara oroad för, nämligen att morfinbruk börjar förekomma i så stor utsträckning. Även om man inte kallar det för någon dramatik, anses det i alla fall av alla dem som skall ta hand om missbrukarna vara ett av de svårare bruken och ge en ännu svårare situation för dem som skall föra missbrukarna till rätta och få ordning på dem. Ett annat drag som jag tycker att man liksom inte vill se är att haschrökandet har spritt sig i skolorna — inte bara på ungdomsgårdar och faktiskt är mycket vanligt. Det sker ju en fortgående amerikanisering av sättet att leva, underligt nog. Samtidigt som man är så radikal och fördömer USA, tar man efter det sätt att leva som kommer därifrån. Såvitt jag vet har inte haschbruket avtagit, och det anses som en inkörsport till ett ännu svårare bruk. Narkotikamissbruket har ju också andra allvarliga följder. Nu tänker jag mest på dem som är narkomaner jag ser på vådorna för dem personligen — och det är ju en allvarlig utveckling för dem att de mer och mer dras in i kriminalitet. Det är inte så länge sedan Aftonbladet redovisade att vi i år har haft 50 rån bara i Stockholm mot banker och postkontor, och de flesta av dessa sätts i samband med narkotikalangning och narkotikabehov. Det är ju en väldigt allvarlig utveckling, som är berörd i svaret på det sättet att statsrådet säger att vi har fått mer polis för narkotikabekämpning och att vi ökat tullbevakningen osv. Men den andra sidan av detta är att de som har ett narkotikabehov får det tillfredsställt på ett sätt som gör att de kommer in i ännu svårare situationer, nämligen att de blir kriminella. Därför får man även se det som en allvarlig utveckling för offren. Justitiedepartementet reagerade så hårt nyligen mot poseringsateljéerna för att man exploaterade kvinnorna där. Här är det faktiskt mest ungdom och ofta barn som exploateras, och jag undrar om det inte är samma företagarkategori som ligger bakom både den ena och den andra företeelsen. Typiskt nog stod det häromdagen i en annons för en av poseringsateljéerna på följande sätt: Här får ni se mer än i narkotikakvarten. Det rör sig alltså om industrier i bägge fallen. Detta med att sälja narkotika och att driva ateljéer av den sort som jag nämnt är företeelser som står mycket nära varandra, och jag menar att justitiedepartementet har anledning att visa samma aktivitet i båda fallen. Det är klart att man är tacksam för allt det som har gjorts för att hindra maffian, både inom och utom vårt land — en maffia som lever på narkotikahandeln och som håller missbrukaren kvar i missbruket, hotar dem som arbetar inom kriminalvården, hotar polisen och hotar andra vårdarkategorier som har att göra med narkotikamissbrukare. Vi är väldigt tacksamma för den intensitet som bevakningen här har fått. Men då står det enligt min uppfattning ännu klarare att man inte har haft samma aktivitet när det gällt att lösa vårdproblemen. Om man finner ett barn som ligger på en järnvägsräls, så är det ingen som tvekar att rycka till sig barnet, även med risk för sitt eget liv, om det kommer ett tåg, för man tänker: Det här blir barnets död. Men om man ser en ung människa eller ett barn, här nere i tunnelbanan eller på andra håll, och kan säga att den det gäller är fången i sitt narkotikamissbruk och går en säker död till mötes, så för man följande resonemang: Vi ska inte göra något för det barnet eller den unga människan förrän han eller hon själv är benägen att dra sig undan olyckan. Jag tycker att därmed lägger man ansvaret hårdare på den som är narkotikaskadad än man gör när det gäller andra sjuka eller olyckshotade. Vi är cyniska härvidlag; det beror naturligtvis på att vi är tveksamma om hur vi skall gå till väga. Men det kan inte vara någon tvekan om att vi måste ingripa. Jag tänker på den mångbeprisade miljövårdskongressen som vi hade i somras och som Sverige skördat sådan ära av. Ett högt och fint språk fördes i två riksdagshus och nere i Folkets hus om hur alla länder slöt upp för att hindra miljöförstöringen. Men vi hade på en annan plats här i staden, ute i Skarpnäck, förhållanden som man inte påtalade — de rent av tegs ihjäl — där just narkotikahantering försiggick i ganska stor utsträckning. Det var en dubbelmoral som man kanske kan känna sig tvingad att acceptera ibland, när man inte orkar med allt, men den är inte moraliskt försvarbar. Vi ser bort från ett av de allvarligaste miljöhoten som finns, nämligen detta att narkotika sprides. Statsrådet Lidbom vet att jag gång på gång har kört fram frågan om en specialkommitté mot narkotikamissbruket. Förslaget har emellertid avvisats av riksdagen. Man har ansett att jag inte begriper den saken — och det gör jag kanske inte heller. Men jag menar att den samarbetskommitté som finns — och som ju har åstadkommit en del — inte är tillräcklig. Vidare menar jag att den avdelning som finns på socialstyrelsen inte är tillräcklig. Nu vet jag att herr Lidbom kan säga att jag själv sitter med i styrelsen där och att jag därför skulle kunna göra en del, men den har som sagt inte gjort tillräckligt. Den har inte bemästrat vårdproblemen. När vi nu på den juridiska sidan har fått andra förutsättningar och i viss mån även genom den internationella aktiviteten, så undrar jag om man inte ändå med större kraft än tidigare bör ägna sig åt vårdfrågorna. Sant är ju att där inte finns mycket att redovisa. Det står i interpellationssvaret att förberedelser har vidtagits, och när vi fattade beslut i dessa frågor sades det att vi hade 200 ställen där man tog emot narkomaner, att man ute på landstingen förberedde mindre vårdenheter osv. Men vi vet också att det tryckta ekonomiska läget på den kommunala sidan har satt stopp för vad man tänkte göra. Det har blivit ett stopp när det gällt att skaffa personal, och bristsituationen har också gjort det omöjligt att utveckla landstingens verksamhet vid de nuvarande anläggningarna. Frågan är om inte staten då måste träda till. När vi nu har lyckats på ett avsnitt, borde vi inte då göra en extra ansträngning på vårdsidan och försöka komma dem till hjälp som nu är så hårt drabbade? Man har också velat lägga ned Rålambshovskliniken. Det förstår jag — sedan jag har fått den uppgiften, som jag emellertid inte har kunnat kontrollera ur alla aspekter, att man där skulle ha ett 40-tal anställda på avdelningen och bara ett tiotal intagna. Detta sammanhänger naturligtvis med att patienternas vistelse på avdelningen är så ryckig; de åker ut och in. Jag har av en läkare fått bekräftat, att om någon patient blir riktigt narkotikasugen mitt i natten, så kan vederbörande begära att bli utskriven även om klockan är 24.00 eller 1.00. Och han blir utskriven! Men det kan ju inte vara riktigt. Det lyckas minsann inte på andra sjukhus. Men det säger väl någonting om varför landstinget har tröttnat på att lägga ut stora summor och aldrig få se något resultat av sina ansträngningar. Och då menar jag att vi ändå kommer fram till frågan huruvida inte en kortare tvångsintagning vore värd att pröva, i varje fall när det gäller barnen. Jag har också nämnt de miljoner som gått till upplysning mot bruk av öl och narkotika. Det är säkerligen svårt att direkt redovisa några resultat av den verksamheten, men det skulle onekligen vara av stort intresse att se om man kan nå några resultat på den vägen. I så fall bör det inte vara omöjligt att gå vidare i den verksamheten. Men jag vet som sagt att det är mycket svårt att direkt konstatera huruvida man har räddat någon enda från att bli narkoman genom att hålla ett föredrag eller upplysa på annat sätt. Nu är det heller inte lika svårt som tidigare att få medel till privat verksamhet. Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare har uppenbarligen fått mycket generöst tilltagna resurser. Det skulle vara mycket intressant att också få redovisat vad man har åstadkommit där och under vilka former den verksamheten bedrivs. Det man nu får veta kan ju vara oriktigt. Man får ibland höra en skildring av dem som har kommit till riksförbundet eller av föräldrar som har vänt sig dit, och jag vill inte påstå att de har rätt, men det har ändå fällts många negativa omdömen. Detta kan givetvis sammanhänga med att det är en så svår verksamhet att bedriva, men det skulle vara roligt att veta vilket som har lönat sig bäst — att få en utvärdering, som det brukar heta i andra fall. Därför bör även resultaten av den verksamheten komma med. Naturligtvis tycker jag det är bra att privata initiativtagare får stöd i sin strävan att ordna vårdmöjligheter för narkomaner, men för mig ligger det något oriktigt i att den svåraste vården av alla hänvisas till privata initiativ och att man på den sidan skall inrätta stiftelser och liknande för att ordna vården. Vi har ju på andra områden sagt att vi inte skall ha några privata stiftelser och grupper som bedriver vård, som det tillkommer oss alla att klara av. Jag har talat med en ansvarig inom Stockholms förvaltning som frågade vart det bär hän nu, när vi ideligen går den vägen. Det är nog bra om statsmakterna är observanta på detta.

Man släpper alltså inte den intagne så snabbt. Det vore värt att titta också på denna vårdform och göra en jämförelse. Jag vet att socialstyrelsen i en broschyr så småningom kommer att redovisa försök som har gjorts på olika håll. Det bör kunna bli en grund för att mera handfast gripa sig an med vårdfrågan och bättre ta hand om narkotikaoffren. I dag lär en film om narkotikamaffian ha visats — statsrådet har förstås sett den. När den kommer ut måste den ge upphov till en ny debatt, och då får vi inte stå tomhänta när det gäller vården.

Statsrådet Lidbom sade att alla sjukvårdsanläggningar har narkomaner. Ja, sannerligen, för de drabbas ju av sjukdomar och de förmenas inte sjukvård i vanlig mening. På Roslagstulls sjukhus har under en tioårsperiod mer än 2 000 hepatiter vårdats. Förekomsten av denna gulsot står väl i samklang med tillgången till narkotika och hänger också samman med den politik som används för att bekämpa narkomanin. Så nog finns det sjukvård som ägnas narkomaner — det måste man ha klart för sig. Däremot är den vård som ges direkt mot narkotikamissbruket inte så omfattande att vi kan säga att den är riktigt skött. Jag pekar i dag alltså mindre på kriminalitetens samband med narkotikabruket och även mindre på vad som har hänt i de avseenden där man lyckats; det har gjorts en del från justitiedepartementet — det skall sägas — och det uppskattar vi mycket. Vi är också glada att se att det gör nytta när man ingriper, även om man sannerligen inte — som statsrådet också påpekar — kan säga att detta gjort vårt land narkotikafritt eller hindrat stora affärsmän på området att söka sig hit. Det föreligger egentligen inte någon skillnad i uppfattningen om hur man skall behandla narkomaner. Det finns visserligen skillnader i uppfattningen om användandet av tvång osv., men ingen vågar påstå att man med några dagars behandling når någon vart. Alla anser att om man skall lyckas måste man hålla narkomanerna kvar — detta är i högsta grad sant när det gäller barn — under den tid man ger dem behandling och inte låta dem ideligen sabotera behandlingen. Det finns nu starka krafter överallt som är inne på samma linje när det gäller vårdfrågan. Riksdagen har bestämt uttalat att vi anser att barnavårdslagen skall tillämpas också i den del som stadgar att man kan omhänderta barn med tvång, om vi nu skall kalla det så. Jag tror att alla är beredda att godta en kort tvångsbehandling som en inledning, för att behandlingen skall lyckas i fortsättningen. Med utgångspunkt från de åtgärder som vidtagits på den juridiska sidan och när det gäller den internationella narkotikahanteringen tror jag att vi nu skulle kunna göra en ytterligare kraftsamling på vårdsidan. Detta är ingen kritik mot statsrådet Lidbom, för det nyttar inte att kritisera dem som har ödet att hålla på med detta problem. Inte heller är det en kritik mot justitiedepartementet i den här delen. Men jag tycker att det skulle vara en riktig satsning att inför nästa års riksdag komma med ytterligare förslag som kan direkt visa på en aktivisering av vården, i synnerhet för de mycket unga som vi är mest bekymrade för. inträffat” eller ”man kan inte visa på någon dramatisk ökning av missbruket”. På detta område måste vi ta bättre tag.
Herr talman! Det må vara tillåtet att tillfoga några synpunkter i denna interpellationsdebatt. Jag instämmer i fru Erikssons i Stockholm uppfattning att svaret i mycket hög grad betonar de internationella aspekterna och de polisiära frågorna, medan vårdfrågan klaras av i två korta stycken som egentligen inte säger någonting konkret. Jag bestrider inte att den svenska regeringen har visat en betydande aktivitet på det internationella området och att vissa resultat har uppnåtts. Men jag vidhåller med en viss envishet att det var i Sverige som narkotikamissbruket började i Europa, och allteftersom missbruket spritt sig till andra europeiska länder har dessa blivit intresserade av att deltaga i ett internationellt samarbete. I detta sammanhang vill jag gärna säga att jag tycker att rikspolischefen personligen är värd en eloge för de betydande insatser som han har gjort för att få exempelvis Holland att ändra sin lagstiftning i rätt riktning även om man skulle önska en något bättre lagstiftning i Holland än den som åstadkommits. Jag var i dag, fru Eriksson, och såg filmen ”Dirty fingers” av Arne Mattsson. Jag vet inte om statsrådet Lidbom har sett den, men jag skulle vilja rekommendera statsrådet som enligt fru Eriksson är narkotikabekämpandets banérförare — att gå och se den här filmen och kanske göra det snart, innan starka krafter i samhället ser till att filmen inte får visas längre. Om jag hade sett den här filmen för ett par dagar sedan skulle jag ha sagt mig att detta trots allt är dikt; det är kanske närmast en återspegling av förhållandena i Amerika och kan knappast gälla vårt land. Men jag har under de senaste två dagarna haft kontakter, som gett mig informationer om den s.k. undre världen, och jag har i betydligt högre grad fått klart för mig vad som egentligen händer och som vi inte ser. Vad vi ser är den lilla toppen av ett isberg. Den stora problematiken är fördold för de flesta av oss. Tidigare sades att man använde rent våld vid de interna uppgörelserna i den undre världen, och så är det fortfarande. Väpnade rån förekommer i betydande utsträckning; de sker dagligen men anmäls naturligtvis inte. Medvetna överkörningar av människor rubriceras som trafikolyckor. Bilar saboteras så att dödsolyckor inträffar, men den brottsliga gärningen kan inte ledas i bevis. En ny sak har tillkommit. Kemiska ämnen blandas i narkotika — populärt kallas det ”liljekonvalj” — och leder till hjärtstillestånd. Polisen som hittar den döde tror att dödsorsaken är en överdos av narkotika, medan det i själva verket är fråga om rent och skärt mord. Detta är vad som händer i dag, och jag håller inte med fru Eriksson om att utvecklingen på det här området är lyckad. Jag håller gärna med om att polisen har varit aktiv, men våra resurser är klart otillräckliga för att komma åt detta, som håller på att växa oss över huvudet. Det är klart, herr talman, att sådana risker kan man ta när det är så mycket pengar i svang i den illegala narkotikahandeln. Jag fick häromdagen en skiss som en annan person gjort och som visar hur narkotikahandeln enligt hans mening är organiserad. Det gäller här enbart centralstimulantia och ingenting annat. På skissen, som jag nu visar på kammarens interna TV-skärm, finns en stor ifylld ring högst upp. Det är ledaren, men det råder delade meningar om huruvida det är en enda person eller en man som har ett aktiebolag med ett par personer bakom sig. Under ledaren finns ett mellanled i form av en disponent, likaledes utmärkt med en ifylld ring på skissen. Därunder finns på skissen en rad av nio ringar — grossisterna. Längst ned finns sedan ”småförsäljarna” i de s.k. knarkarkvartarna. Skissen visar också en beräkning över de pengar som är i omlopp i narkotikahandeln. Man utgår från att en kapsel kostar 40 kronor, vilket är det ungefärliga priset i dag — siffrorna varierar. Skissen gäller enbart Stockholm, och antalet dagliga missbrukare i huvudstaden uppskattas till 6 000—8 000. Alla, kanske även herr statsrådet, torde vara ense med mig om att den riktiga siffran ligger avsevärt högre. Men vi håller oss försiktigtvis till 6 000—8 000. Av dem torde 4 000 förbruka narkotika varje dag — man måste räkna bort dem som sitter i fängelse, är under ”avtändning” eller av någon anledning inte kommer åt narkotika. Om de andra förbrukar sex kapslar per dygn blir det sammanlagt 24 000 kapslar. Riktpriset är 40 kronor per styck. Det blir en totalkostnad av 960 000 kronor per dygn enbart i Stockholm. Toppfiguren — ledaren — beräknas förtjäna 7 kronor på varje kapsel. Mellanledet — grossisterna — tjänar 1S kronor per kapsel. Nere i knarkarkvartarna, där man tar de stora riskerna, får man 25 kronor per kapsel Detta betyder, och det stämmer ganska bra överens med uppgifter som jag fått även från annat håll, att toppmannen gör sig en dagsinkomst på ungefär 150 000 kronor. I mellanledet torde man tjäna ungefär 150 000 kronor i veckan — kanske inte alla veckor, vissa veckor tjänar man mer och andra mindre, men i stort sett håller det sig omkring 150 000 kronor per vecka. Siffrorna bör självfallet tas med en nypa salt. Man får givetvis inte utgå ifrån att beloppen är exakta. Men jag har fått mina informationer från personer som är initierade. Siffrorna kan därför säkert anföras som en riktpunkt, och de ger i varje fall upplysning om att det är stora pengar som här förtjänas svart. Den kriminalitet som narkotikahandeln drar med sig är sannerligen inget att leka med. För närvarande sitter ett par av mellanpersonerna i fängelse. Man har fullt klart för sig att de har alla möjligheter att fortsätta med sin handel från fängelset. Visserligen kontrolleras deras telefonsamtal. Men de kan via vanliga samtal och överenskomna täckord sköta sin handel. Och det finns naturligtvis människor som är beredda att ta risken att behöva sitta i fängelse ett par år när man kan göra så enorma ekonomiska förtjänster som det här är fråga om. Det finns ju också personer som är dömda för narkotikabrott som de begått i fängelset. De pengar som redovisas på skissen är naturligtvis inga nettoförtjänster, för de här personerna måste ju hålla sig med livvakter för att skydda sig. De har också andra omkostnader för att klara sin hantering. Men de betalar ingen skatt, och nettosummorna är tillräcklig stora för att det hela skall bli mycket lönsamt. Det finns, säger herr statsrådet, fortfarande en stor tillförsel av narkotika till den svenska marknaden trots polisens och tullens ansträngningar. Jag är helt övertygad om att de gör det. Man bedömer att användningen av morfinbas har fördubblats har i landet sedan i fjol. LSD ökar också relativt kraftigt. När det gäller centralstimulantia är det i varje fall ingen minskning. Socialstyrelsen säger att någon dramatisk ökning av missbruket inte förekommer. Jag vet inte vad socialstyrelsen då menar med ”dramatisk”. I varje fall tyder detta uttalande på att även socialstyrelsen uppfattar läget så att det är en ökning av missbruket. Jag har en rapport från skyddskonsulenten i ett av Stockholms distrikt. Han säger att vid räkningen av narkotikaoch läkemedelsmissbrukare bland klienterna utgjorde dessa i april i år 32 procent av aktuella klienter. Då har man gjort en restriktiv tolkning av beteckningen missbrukare. Han konstaterar en klar ökning, som främst är märkbar i nya ärenden, av narkotikamissbruket bland klienterna och en förskjutning mot tyngre preparat. Han säger vidare: ”Vi saknar helt resurser att komma till rätta med detta problem och vi har som framgått av ” — skyddskonsulentens — ”skrivelser till Kriminalvårdsstyrelsen och till Justitieombudsmannen påtalat den nästan absurda situation som har uppstått beträffande att bereda narkotikamissbrukare vård mot deras vilja. Aktuella vårdinstanser tycks begära att dessa ofta nedgångna och grava narkotikamissbrukare skall vara så friska att de har insikt om att de är så sjuka att de är i behov av vård.” Han säger vidare att man inte kan ta på sitt ansvar att låta dessa personer ha kvar skyddstillsynen, utan man måste helt enkelt begära att domstolen dömer dem till fängelse, därför att det är det enda sättet att skydda dem från att ta sitt liv. Jag har tidigare under hösten också fått en rapport från en överkonstapel i Stockholm — den var från i våras och från Alltinget. Jag skall återge den; den är kort, herr talman! En flicka i tjugoårsåldern satt på en stol i Alltinget. Hon var söt och rar men mycket smutsig och omtöcknad av narkotika. Hon var gravid i sjunde månaden. I ena låret hängde en knarkspruta, men flickan tog ingen notis om den. Berusade män kom fram och kladdade på henne. Hon flinade orkeslöst. Jag tog anteckningar om flickan, säger överkonstapeln, och ringde hemkommunen, bad om snabba åtgärder och om vårdplats. Fick svaret: Fallet är under utredning Just nu kunde inget göras. Vi kunde inte hjälpa henne, När vi lämnade Alltinget satt hon kvar på sin stol och gubbarna fortsatte att tafsa på henne. Herr talman! Det är klart att detta kan vara ett särskilt dramatiskt fall, men faktum är att i alltför många fall är den enda åtgärd som vidtas att man verkställer en utredning. och sedan händer ingenting mera. Detta vet herr statsrådet lika bra som jag. Därmed närmar jag mig slutet av mitt anförande och vill säga att jag nästan tycker det är ett hån att återigen behöva läsa i statsrådets svar: ”Jag kan försäkra att de ansvariga myndigheterna liksom regeringen ständigt har sin uppmärksamhet fästad vid narkotikaproblemet.” Detta besked har riksdagen fått i tjugo års tid! Om det nu skulle vara så, att herr statsrådet kan med fog kallas för narkotikabekämpandets banérförare, skulle jag vilja påstå att man borde kunna räkna med mera kraftfulla åtgärder från herr statsrådet själv — Ni som ändå är ordförande i samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruket. Herr statsrådet träffar väl där, förmodar jag, bland andra chefen för socialstyrelsen. Jag har en viss egen erfarenhet av herr statsrådets aktivitet när det gäller andra områden, och jag vågar därför påstå, att ifall herr statsrådet hade lika stort intresse för narkotikafrågan som för andra frågor, skulle det vara möjligt att åstadkomma mycket mera än vad som hittills gjorts. Jag vill till slut säga att jag håller med fru Eriksson i Stockholm om att den enda möjligheten att komma ur denna låsta situation när det gäller vårdfrågan är att vi tillsätter en parlamentarisk kommitté — eller kommission; vad vi skall kalla den spelar ju ingen roll. Det tycks vara en het potatis för regeringen att göra något i vårdfrågan och tala om ökade tvångsåtgärder för att vårda narkomaner. Enligt min mening borde det egentligen vara en hetare potatis för regeringen att undvika den här frågan. Men hur som helst: För att få en nollställning mellan partierna och för att kunna åstadkomma en gemensam överenskommelse mellan politikerna om att vi nu måste göra någonting åt detta problem tror jag att den enda vägen att gå är över en parlamentarisk kommitté. Jag skulle mycket gärna vilja höra vad statsrådet säger i den frågan.

Herr talman! I sitt svar talar statsrådet Lidbom dels om den polisiära sidan, dels om sociala åtgärder och medicinsk behandling sannolikt av den anledningen att det är dessa sidor av problemet som interpellationen berör. Men jag skulle vilja gå ett steg ytterligare tillbaka och beröra frågan om råämnet för narkotikan. Nu är jag inte så blåögd att jag tror att om man kommer till rätta med vallmoodlingen i Thailand, man därmed skulle ha löst narkotikaproblemet för hela världen. Men det kan väl ändå hända att man hjälper någon eller några, och det finns väl då anledning att också observera denna sak. Vallmoodlingen ger ju i stor utsträckning råämnet för vidarebearbetningen av olika preparat. Uppe i norra Thailand finns en inte liten vallmoodling. Denna drivs av ungefär 300 000 bergsbor, vilka är beroende därav. De kan ingenting annat än odla vallmo. Det pågår också experiment och försök från WHO:s sida att lära dessa bergsbor något annat för att de skall kunna livnära sig på något annat än vallmoodling. Dessa försök saknar i viss mån pengar, och jag tycker nog att statsrådet Lidbom gärna tillsammans med utrikesministern skall undersöka vilka möjligheter vi har att se till att erforderliga pengar för detta ändamål också kommer från de stater som är intresserade av dessa frågor. Råämnet efter vallmoodlingen tas om hand av stora internationella syndikat, som för billiga pengar köper upp det och säljer det eller smugglar in det till andra länder för dyra pengar. Det är mycket troligt och möjligt att även vi här i Sverige får känna på den sidan av narkotikaproblemet. Jag tycker inte att man helt skall nonchalera möjligheterna att från mer global synpunkt komma till rätta med dessa frågor genom det internationella samarbete som sker inom WHO. Jag upprepar ännu en gång att jag inte är så blåögd, att jag tror att pa — i varje fall inte dem som redan råkat ut för narkotikamissbruket här i Sverige. Jag delar den uppfattningen att vi får satsa såväl på den polisiära sidan som på tullmyndigheterna för att komma till rätta med smugglingen och langningen. Men inte heller dessa åtgärder hjälper de stackare, som redan råkat hamna i träsket. De rder vi måste vidta för att hjälpa dessa får inte dröja för länge. De har dröjt länge nog. Tanken på en specialkommitté eller parlamentarisk kommitté har framförts här. Jag har själv framfört den så många gånger tidigare, att jag bara vill understryka att det inte får dröja för länge med ett tillsättande. Man rör sig i detta fall givetvis med gissningar, men det finns sannolikt ett klart samband mellan det stigande antalet bankrån vi upplever i Sverige och narkotikahandeln. Det har väl blivit allt dyrare att skaffa sig den narkotika man behöver. Det räcker inte längre med de — om jag skall uttrycka mig litet ironiskt — stillsamma inbrott som tidigare finansierat sådana här saker. Sannolikt är det en direkt linje mellan ökningen av antalet bankrån och narkotikahandeln och narkotikamissbruket. Fru Eriksson frågade varför ideella föreningar och ideella människor tar hand om den svåraste vården av alla. Vårdfrågan är onekligen trängande i Sverige, och det är kanske i och för sig inte så konstigt att det är ideella föreningar och ideella människor som har engagerat sig i denna vård. Den som får en norm att följa här i livet, finner oftast möjligheter att komma över frestelsen att döva stundens bekymmer med missbruk av olika slags gifter. Vi kan väl inte tänka oss att någon allmän myndighet får möjligheten att påverka en patients inställning då det gäller ideella och religiösa problem. Det ligger väl närmast till hands att det är den ideella föreningen och den ideellt inställda människan som tar hand om sådana saker. Eftersom det är otvetydigt att många ideella organisationer har nått betydande framgångar i sin vårdande verksamhet av narkomaner och alkoholmissbrukare är det för mig självklart att vi skall stödja och uppmuntra sådan verksamhet. De behöver alltså det ekonomiska stöd som möjliggör för dem att fortsätta en verksamhet där de faktiskt många gånger har lyckats bättre än vad samhället gjort. Utländska erfarenheter ger vid handen att vård av narkotikamissbrukare når de bästa resultaten när man vid behandlingen upprätthåller en viss disciplin. Det är kanske ett för många misshagligt ord, men i många sammanhang nödvändigt. Vårdhemmen måste ge patienterna tillfälle till ett regelbundet liv och ett meningsfullt arbete. Det tror jag är huvudsaken. Vården måste också förbereda patienten på att under hand ta sitt eget ansvar i denna besvärliga värld. Vården måste under ett flertal år följas upp med stöd och efterkontroll för att konstatera om återfall äger rum. Sedan tror jag att det i detta fall kanske mer än annars är mycket viktigt att vårdhemmen är små enheter, även om därmed kostnaderna stiger. Det är ju inte alla förunnat att ha det sanna intresset för olyckliga medmänniskor och skapa den atmosfär som fordras för att lyckas med sådan här besvärlig vård. Jag tycker att vi skall spåra upp dem som finns och stödja dem som vill ägna sig åt denna besvärliga del av vårt samhällsarbete. Det är många som nu är i gång med arbetet. Det har påtalats, och man har motionerat i riksdagen om stöd till dem. Jag vill upprepa att de är värda stödet. Men samtidigt tror jag att det är nödvändigt med en samordnande kommitté för att klara av dessa problem.

Herr talman! Debatten om narkotikan är ett återkommande ämne varje höst och vår. Låt mig vara den förste att erkänna att det har sitt stora värde att vi har tillfälle att då och då kontrollera läget, att stämma av våra uppfattningar och att diskutera problemen och deras lösning. Det är egentligen helt naturligt att vid ett sådant tillfälle recensionerna av regeringen innehåller mera ris än ros därför att detta är ett utomordentligt besvärligt problem. Jag tror emellertid att fru Nancy Eriksson karikerade mig litet grand när hon försökte teckna bilden av en person som genom åren har visat väldigt stor optimism vilken så småningom kommit alltmer på skam. Fru Eriksson refererade yttranden som jag skulle ha fällt om att vi var på rätt väg, att problemen inte längre var så stora och att nu hade missbruket svängt tillbaka kraftigt osv. En sådan bild är nog inte rättvisande. När jag tagit upp de här frågorna har jag alltid betonat min stora respekt för problemens svårighetsgrad och tvärtom varnat för optimism och varnat för tron att vi mycket snabbt skall lösa de här problemen. Det var en tid i slutet av 1960-talet då problemen ökade i mycket oroväckande takt, och då satte vi till mycket stora ansträngningar för att få dem under bättre kontroll. Den offensiv på basis av ett tiopunktsprogram, som då igångsattes och som sedan har fullföljts genom åren, har haft ett bestående värde på det viset att narkotikamissbruket har trängts tillbaka från landsorten och huvudsakligen nu är ett storstadsproblem. En del större tätorter har kanske också varit berörda av problemet. Det är ett bestående resultat. Men jag har aldrig någonsin förnekat att där missbruket har bitit sig fast så är det också väldigt svårt att utrota.

Den bild jag då har fått kan sammanfattas på ungefär följande sätt, och det stämmer mycket nära med vad socialstyrelsen säger på grund av sina erfarenheter från fältet. Det verkar visserligen som om tillfällighetsmissbruket av narkotika fortfarande ökar en del, i varje fall när det gäller cannabis, men att flertalet av dessa haschmissbrukare slutar efter ett eller ett fåtal missbrukstillfällen. Även vid vanemissbruket är cannabis det dominerande missbruksmedlet, men det förekommer också andra medel i begränsad utsträckning. Antalet vanemissbrukare har väl också något ökat. Men det svåra missbruket, framför allt injektionsmissbruket, omfattar en grupp som förefaller att inte påtagligt ha förändrats sedan 1960-talets slut. Ser man mera speciellt till vissa grupper av preparat kan jag väl säga det att opiater förekommer i viss utsträckning bland yngre. Missbruk av morfinbas har förekommit, och det är naturligtvis i och för sig mycket oroväckande. Beträffande heroinet har vi då och då hört rykten att det skulle vara på marsch in i Sverige, men de har hittills dess bättre inte i någon nämnvärd grad bekräftats. När det gäller de s.k. centralstimulantia kan man generellt säga att det inte har inträtt någon större förändring i missbrukets omfattning. Detsamma gäller LSD-missbruket. Flera av talarna här har gett skildringar av problem och svårigheter på olika sektorer av den här kampen mot narkotika. Herr Hamrin talade bl.a. om det internationella samarbetet och nödvändigheten att bekämpa vallmoodlingarna. Det är ett problem som vi arbetar med, och det finns också en internationell fond avsedd att användas i de länder som måste få bukt med vallmoodlingarna. Framför allt fru Kristensson men även de andra talarna uppehöll sig vid den brottslighet som följer i narkotikamissbrukets spår och den brottslighet som den illegala narkotikahanteringen utgör. Det var rätt livfulla skildringar som gavs. Jag skall inte gå in på dem i detalj. Det är väl i huvudsak riktigt att vi på detta område har en mycket svårartad internationell gangsterbrottslighet att bekämpa, och det erkändes väl också tämligen allmänt av dem som yttrat sig, att vi har gjort och gör mycket stora ansträngningar för att komma till rätta med syndikatens operationer. Det är klart att man i och för sig skulle kunna säga att ju mer vi anstränger oss att komma åt den illegala narkotikahanteringen mot bakgrunden av att det i vårt land förekommer ett omfattande och ihållande missbruk — dvs. en efterfrågan på knark — desto mer förvärrar vi problemen. Knarket blir då dyrare, och man kan, som herr Hamrin gjorde, i och för sig göra en koppling mellan de höga priserna på knark och det stigande antalet bankrån. Vi är väl alla medvetna om detta men vet också att problemet i och för sig är olösligt. Samtidigt har vi bara en väg att följa: att efter bästa förmåga försöka komma till rätta med den illegala narkotikahanteringen. Detta kan ändå leda till en minskande tillförsel till marknaden, till att nyrekryteringen av missbrukare hålls tillbaka och till att en del, som inte sitter så hårt fast i missbruket, hellre avstår från att fortsätta än att dras in i den brottslighet som finansieringen av deras missbruk skulle kräva. Men jag skall inte tala så mycket om dessa brottslighetsproblem. Det var tydligt att det som väckt det största intresset i denna debatt — och det med allt fog — är vårdproblemen. Det klagades över att mitt svar på denna punkt var kort, och det var det förvisso. Det betyder fördenskull inte att området är mindre betydelsefullt. Det betyder inte heller att vi inte har ganska allvarliga problem att försöka ge oss i kast med. Men låt mig innan jag tar upp de olika frågorna i detta sammanhang bara rent allmänt påpeka, att det är mycket svårt för att inte säga omöjligt, att ge en fullständig och rättvisande bild av vårdområdet, bl.a. på grund av det splittrade huvudmannaskapet och den integrerade vården. Landsting och kommuner står för en del, staten står för en del och en mycket stor andel av vården kan bedrivas genom att de ordinarie resurserna inom sjukoch socialvård ställs till förfogande för detta ändamål. Hur mycket man skall satsa på vårdresurser är en fråga både för staten och för landsting och kommuner. Landsting och kommuner har lika väl som staten sina ekonomiska begränsningar, och det kan också finnas andra skäl till att man inte omgående kan sätta in några större vårdresurser. Men jag vågar hävda att det, även om det inte går snabbt på detta område, allmänt sett är fel att påstå att det är så fruktansvärt bedrövligt ställt. Det går framåt — man kan tycka att det går långsamt, men drar man paralleller några år tillbaka i tiden skall man ändå finna hur snabbt resurserna växer fram. Däremot kan det väl vara bekymmersamt att kräva redovisning genom att t.ex. peka på att regeringen i våras lade fram en proposition om narkotikafrågorna, där även en del förslag ställdes beträffande vården på detta område, och efterlysa resultat härav. Det är litet kort tid när det gäller en sådan sak som vård. Jag skall ändå kort kommentera vad vi har gjort sedan i våras då riksdagen antog narkotikapropositionen. Jag vill påminna om att där talade vi om att man skulle starta en försöksverksamhet med frivillig intagning vid ungdomsvårdsskolor. Socialstyrelsen arbetar med detta och har utarbetat en promemoria. Man håller på med ett visst planeringsarbete och räknar med att en verksamhet skall komma i gång 1973 för de pengar som står till förfogande. Det sades i propositionen i våras att man skulle starta en försöksverksamhet med nya vårdoch behandlingsformer. Läget där är ungefär detsamma. Socialstyrelsen har studerat förutsättningarna, gjort en promemoria, börjat en planering och diskuterat med landstinget i Stockholm. Det kommer att ta litet tid innan det värker ut, och det är kanske inte så konstigt därför att det råder fortfarande, om vi skall vara uppriktiga, en rätt stor osäkerhet om de lämpliga metoderna i vården. Men just därför att det är så fruktansvärt svårt att hitta de rätta vårdmetoderna försöker socialstyrelsen sedan en tid tillbaka utvärdera de olika vårdinsatser som har gjorts hittills och att utarbeta anvisningar som rätt snart skall kunna vara klara. Det är ett grundläggande problem som både Nancy Eriksson och Astrid Kristensson uppehöll sig rätt utförligt vid när det gäller vården, och det är den gamla kända frågan om tvång och frivillighet i vården. Det var väl något av en förebråelse i tonen, i varje fall från Astrid Kristenssons sida, gentemot mig när det antyddes att vi borde inta en mindre restriktiv hållning till tanken på vård anordnad under tvång i vissa fall. Och även Nancy Eriksson påminde om att socialutskottet i sitt betänkande över vårens narkotikaproposition hade slagit fast att ett ingripande på ett tidigt stadium från barnavårdsnämnden ibland kan vara det enda alternativet till att en ung missbrukare hamnar definitivt fast i missbruket och så småningom också i kriminalitet. Jag tror inte vi har anledning att fortsätta den här striden om tvång och frivillighet. Vad som skedde i våras var ju att riksdagen klart uttalade — och jag gjorde det för övrigt också — att det kunde finnas utrymme för en något vidgad tillämpning av de tvångsmöjligheter som står till buds, bl.a. i barnavårdslagen. Samtidigt får vi alla erkänna att det här är i praktiken, när man skall bedöma det enskilda fallet, ett utomordentligt svårt dilemma. Alla som har sysslat med denna typ av vård vet ju att om patienten inte vill ha vård finns det inte stora utsikter att lyckas med den vården. Och saknar patienten förtroende för vården, så förbättrar det inte saken. För övrigt finns det väl bland både läkare och socialarbetare en ganska utbredd ovilja mot att ta till tvångsmedel, en ovilja som kan bottna i olika orsaker på olika håll. Nr 134 Likväl är jag beredd att ge Astrid Kristensson och Nancy Eriksson rätt Torsdagen den så långt att jag säger att även med full insikt om att det är så fruktansvärt 7 december 1972 svårt att få någonting ut av en vård som anordnas under tvång, så kan det — §jibland vara det enda alternativet till någonting som är långt värre och som Ang. åtgärderna i och för sig kan skildras på det sätt som vältaligt gjordes av både Astrid mot narkotika Kristensson och Nancy Eriksson på tal om ungdom som råkat fast i missbruk narkotikamissbruket. Låt mig till sist bara säga, för att avsluta denna terminsåterkommande inventering, att frågan om hur mycket av ytterligare vårdresurser vi i framtiden skall ställa till förfogande från statens sida får vi väl återuppta när statsverkspropositionen ligger på bordet. Och när det gäller hur vårdproblemen skall skötas i framtiden kan knappast detta med en parlamentarisk utredning, kommitté, kommission — eller vad vi vill kalla det — vara en så central fråga. Det väsentliga är väl att vi försöker komma framåt och samordna och utnyttja resurserna på bästa sätt. Vill man ha en parlamentarisk kommitté får man också redovisa vad det är för speciella ting som denna kommitté skulle göra som vi inte redan försöker åstadkomma. Det värdefulla med att ha en parlamentarisk kommitté på detta område är naturligtvis att man får en parlamentarisk insyn, men den insynen och kontrollen får vi här i riksdagen med anledning av propositioner och interpellationssvar med relativt korta mellanrum.
Herr talman! Jag tyckte att statsrådet Lidbom verkade onödigt irriterad över de här säsongsredovisningarna som vi får i riksdagen. Jag anser att man skall vara glad över att det i riksdagen finns människor säkerligen inte bara de som interpellerar, utan många andra — som med iver läser vad som redovisas; man skall vara glad över att man inte vilket statsrådet Lidbom kanske tror sig göra — står ensam och kämpar, utan att det finns ett oändligt intresse för dessa frågor och nästan en lidelse för att finna lösningar. Statsrådet sade att kommittén inte var av central betydelse. Jag sade att de juridiska spörsmålen uppenbarligen har en central förankring i den kommitté där statsrådet är ordförande, men det visar sig att det inte finns något organ som intensivt kan driva vårdfrågorna. Man kan visa på att socialstyrelsen har ett par tjänstemän som av och till kan syssla med att samla ihop en del fakta, men socialstyrelsen har ingen möjlighet att bedriva sjukvård! Den kan skicka ut en förhållningsorder, som sedan blir kritiserad eller kommer för sent — eller hur man nu uttrycker det.

Jag vill peka på hur svårt det är för landsting och kommuner att i dag i den svåra ekonomiska situation som råder — driva frågorna så hårt som de har sagt sig vilja. Vidare är det en missuppfattning av herr Hamrin om han ett ögonblick tror att jag vände mig mot dem som på den privata sidan har försökt bedriva vård. Jag bara säger: Det kan inte vara riktigt att låta den svåraste vården överlämnas till privata initiativ. Jag ville trycka på att vårt ansvar för vården måste vara lika stort som för annan sjukvård och annan vård. Vid tidigare tillfällen har jag sagt — och det vet jag att herr Hamrin minns — att man inte kan komma ifrån att påtagliga resultat nåtts i en religiös miljö. Och det finns säkert andra miljöer som skulle kunna verka lika intensivt i den riktningen. Jag hyser alltså ingen misstro mot dem, men det kan inte få överlåtas bara till privata initiativ att satsa på den här vården. Jag pekade på att man i Stockholm har anfört att man med oro ser att den vården glider ut från det kommunala ansvaret.

Det hade varit av intresse att veta det, men jag förstår att det kan vara svårt att göra sådana observationer. Vi räknar med att när man i riksdagen gör ett så klart uttalande skall det få återverkningar. Beträffande detta med tvång och frihet sade jag att ingen vågar bestrida att det blir en bättre vård om den som står under ens vård hålls inne några dagar och inte släpps ut mitt i natten. Jag kan inte från någon synpunkt försvara att sådant sker. Om en patient inte kan sova vid ettiden på natten kan han bara säga: ”Nu skall jag bli utskriven.” Och då står alla möjligheter till buds. Försök att komma ut från ett annat sjukhus och hör vad överläkaren säger till den som själv vill dirigera sin utskrivning! Här är det inte fråga om någon prinicipiell inställning till tvång eller frihet; jag har bara krävt att barnavårdslagen skall utnyttjas på det sätt som riksdagen har uttalat sig för. Och jag har också sagt att man kanske borde ännu mer studera och uppmuntra den vård som ges där man håller inne patienten under en viss tid — ett korttidstvång alltså. Jag vet att detta inte är några speciella lekmannasynpunkter utan att också den medicinska expertisen tycker att det vore bättre. Men jag vill i detta sammanhang fråga fru Kristensson: Vad har vi mött från läkarna? Ingen enda vågar, när man samtalar med dem, säga: Här måste vi tillämpa de vårdmöjligheter som finns. Det finns nämligen vårdmöjligheter på sjukhusen. Man har där möjlighet att hålla kvar patienten så länge som behövs för vård. Men ingen läkare vågar göra det. Jag förebrår inte bara regeringen, som är lekmän i detta fall, utan jag förebrår den svenska läkarkåren, som inte har visat sig så rakryggad som den borde ha gjort om den tror på att man vinner mer med en vård där patienten hålls inne åtminstone tre veckor. Om vi nu skall skylla på varandra, så påstår jag att det tydligen på många håll råder osäkerhet; man är ängslig för att råka in i en debatt som ibland har blivit ovanligt hätsk. Den har lugnat ner sig nu — jag tror inte längre att det finns någon strid mellan oss. Jag uppfattar det i varje fall inte så. Jag var ju så enormt berömmande och snäll, ja nästan underdånig på ett sätt som kom mig att undra om det var mig själv jag hörde. Jag anser inte att man vinner någonting på en strid. Regeringen skall också ha en uppmuntran för att den så påtagligt har ansträngt sig till det yttersta på vissa områden. Och jag menade att statsrådet Lidbom inte kan orka med allt; kanske det var möjligt att få en kraftsamling också på vårdområdet. Det är mitt enda intresse. Ja är inte ute efter att provocera ett erkännande av att vi nödvändigtvis måste ha en kommitté. Jag har faktiskt ett intresse för dessa frågor, särskilt när det gäller barnen. Eftersom jag är riksdagsman känner jag det som min plikt att ideligen tala om dessa ting, för jag vet att jag talar för många. Men särskilt aggressiv mot regeringen är jag inte i dag i alla fall

Herr talman! Det finns en viss olikhet mellan fru Eriksson i Stockholm och mig — jag känner mig inte ett spår underdånig, det är bäst att jag klargör det på en gång. Herr statsrådet säger att det här tiopunktsprogrammet, som regeringen producerade någon gång mellan 1968 och 1969, har givit bestående resultat. Ja, det har det väl gjort delvis på lagstiftningssidan. Men de goda ambitioner som man hade för det betvivlar jag inte att man hade gick i allt väsentligt om intet därför att man inte förstod att det väsentliga i denna fråga var vårdproblemet. De insatser som polisen gjorde ledde till betydande resultat när det gällde att uppspåra narkotikabrottslingarna, men genom att man inte samtidigt klarade vårdfrågan hyfsat rann det hela ut i sanden. Herr statsrådet säger att tiopunktsprogrammet har gett bestående resultat, men jag påstår att det har det icke gjort Jag är inte heller säker på att herr statsrådet har rätt i sin uppfattning att narkotikatrafiken har trängts tillbaka från landsorten och de mindre städerna och nu enbart är ett storstadsproblem. Jag har varit runt i landet - man blir ju handelsresande inom olika specialområden när man sysslar med politiskt arbete — och jag försäkrar att både i Falun och i Vimmerby och på andra håll säger polisen att när man börjar skrapa litet under ytan finner man att där finns också stora narkotikaproblem. Man har bara igare och man har inget direkt brott att spana efter. Det är en ingen mål helt annan verksamhet som polisen måste bedriva för att komma underfund med narkotikatrafiken. Jag delar alltså inte herr statsrådets uppfattning att man nu har trängt tillbaka narkotikabruket så att det enbart är ett storstadsproblem. Jag håller gärna med herr statsrådet om att ni efter bästa förmåga har sökt komma till rätta med den illegala narkotikahanteringen, men jag återkommer till vad jag sade förut: handeln på Sverige kommer att bestå så länge vi har så många narkomaner som måste ha narkotika till varje pris. Så länge kommer vi icke till rätta med den illegala införseln till vårt land. Förlåt att det blir tjatigt här både höst och vår, men det centrala är fortfarande att vi måste klara av vårdfrågan. Det är där den parlamentariska kommittén kommer in i bilden. I varje fall tidigare under åren har man kunnat konstatera att många av riksdagsledamöterna slår ifrån sig med båda händerna när man talar om tvångsvård. De tycker att man är inhuman, de kan inte förstå hur man kan förorda någonting så grymt. Jag menar att får vi sitta i lugn och ro i en parlamentarisk kommitté och sansat diskutera med varandra och lära oss problemet, så måste de representater för de politiska partierna som sitter där komma till insikt om vad kärnpunkten är. Då kommer de att förstå att frågan inte är så enkel och att man ibland också får tillgripa tvångsmetoder. Jag har den uppfattningen, herr talman, att man skulle vinna mycket, ifall man kunde tänka sig en utbyggd fältorganisation med en uppsökande verksamhet, som naturligtvis i första hand skulle gå ut på att försöka motivera de unga narkomanerna att komma ur missbruket. Inom parentes kanske jag får nämna — i sina optimistiska stunder tror man ju ibland att man kan åstadkomma någonting — att jag i början av hösten skrev till länsarbetsdirektör Karlsson i länsarbetsnämnden här i Stockholms län, eftersom jag visste att arbetsmarknadsstyrelsen ville ha projekt till arbetsuppgifter för arbetslösa långtidsutbildade personer under 25 år. Jag rekommenderade länsarbetsdirektören att föreslå beredskapsarbeten inom fältverksamheten i Stockholm. Jag har gått igenom behovet av fältassistenter och kommit fram till att man skulle klara sig med 50—60 personer. Han ringde mig med detsamma och föreföll intresserad, men han sade att han skulle skicka brevet till chefen för socialvården här i staden, eftersom han måste ha ett godkännande från honom. Där ligger brevet fortfarande. Jag vet inte vad som händer. Jag har talat med vederbörandes närmaste män, men ingen har känt till brevet, ingen vet över huvud taget att det har kommit in. Efter vad jag förstår har alltså inga åtgärder vidtagits ännu. En sådan fältorganisation skulle vara väsentlig, men det måste vara en vårdkedja. Jag har också genom vissa kontakter bett landstingsrådet Lekberg att tala om hur många vårdplatser han ytterligare kan ställa till förfogande för akut avgiftning. Han har svarat att fr.o.m. nästa år kan ett icke obetydligt antal platser ställas till förfogande och från 1974 ytterligare ett ganska stort antal. Sedan kommer vi till det tredje ledet, nämligen behandlingshemmen och familjevårdsenheterna. Jag har fått försäkringar från landstingshåll om att bara man får sådana projekt skall man nog kunna skaka fram pengar till dem. Man önskar ibland, herr talman, att man vore envåldshärskare, så att man någon gång kunde ha alla trådarna i sin hand och säga: Nu gör vi så här! Jag har faktiskt inbillat mig att herr statsrådet, som har betydligt bättre möjligheter än jag, borde ha kunnat åstadkomma någonting i det hänseendet. Jag skulle vilja sluta med att fråga: Vad gör egentligen SBN?

Herr talman! Underdånig eller bitsk — jag har inte ansträngt mig att sökt att efter ringa förmåga hjälpa till med en saklig lösning på ett mycket svårt problem. Jag vill inte gärna lägga mig i debatten om tvång eller frihet, och jag skall förklara varför. Men först kan jag säga att i en hel del andra länder förekommer det att den kriminellt belastade narkomanen har att välja mellan fängelse och vård på hem för missbrukare av narkotika. Han väljer ganska självklart ofta vården på hemmet och förklaras då vårdas i frihet. Det är alltså en strid om ord när det gäller vad man här menar. vara vare sig det ena eller det andra, utan jag har fö Egentligen vägrar jag att diskutera tvång och frihet så länge vi inte har en vård som är så ordnad att den leder fram till bättre resultat. Det är ganska meningslöst att börja tala om tvång när vi inte har vården så utbyggd och så ordnad att man får ett bättre resultat än vi för närvarande kan visa upp. Den är, herr statsråd, inte mycket att skryta med jämfört med den ”frivilligvård” i en del andra länder som jag nyss talade om. Återfallen är nog betydligt fler här. Därmed är inte sagt att jag vill förorda någon polisiär aktion för att vårda narkomaner. Jag tror, som jag sade förut, att man måste ha en viss disciplin, en viss dagsrytm, något av motivation i arbete och vård. Men det är en annan sak.

Det kanske vore ett uppslag, om det nu är så omöjligt att ordna denna kommitté att statsrådet i t.ex. Från departement och nämnder kvartalsvis redovisar vad som händer och sker. Därmed blir självfallet riksdagen inte obetagen att diskutera ett så här viktigt ämne. Men det kan hända att man då kan inskränka sig till en årsdebatt. Jag överlämnar med varm hand uppslaget.
Herr talman! Jag bör kanske börja med att ödmjukt be om ursäkt för att jag tydligen gör ett intryck som helt avviker från det avsedda. Fru Nancy Eriksson — och tydligen i viss mån även herr Hamrin — uppfattade mig som onödigt irriterad över den återkommande terminsdebatten i detta ämne. Den som läser protokollet skall se att det första jag sade i mitt föregående anförande var att jag tyckte det var utomordentligt bra att vi har återkommande debatter i detta ämne. Det är verkligen uppriktigt menat. Jag tycker att det är bra att vi har tillfälle att ingående diskutera detta i kammaren och också bidra till en offentlig belysning av problemen. Det är bra att vi har tillfälle att låta våra meningsskiljaktigheter, i den mån det finns några kvar, brytas mot varandra. I den här typen av fråga borde vi också ha möjlighet att påverka varandras uppfattningar. Generellt har jag det intrycket att riksdagens ledamöter har kommit varandra närmare i frågan. Jag har sagt förut och skall gärna upprepa det att jag tycker att det är utomordentligt glädjande att man i riksdagen har fått så stor uppslutning kring huvudlinjerna i den narkotikapolitik som begynte med tiopunktsprogrammet. Och när jag talar om tiopunktsprogrammet skall jag svara Astrid Kristensson, att jag tror det är en riktig skildring att det ändå varit ett bestående resultat hittills, att narkotikan i huvudsak koncentreras till storstäderna, de stora tätorterna. Det såg ju ett tag förfärligt illa ut. Narkotikan var väldigt vitt spridd även i små samhällen i slutet av 1960-talet, men den utvecklingen vändes. Det kan väl vara sant, om fru Kristensson åker ut och talar med folk i olika orter, att de här och var hört talas om narkotika och att det förekommer även på ganska små ställen. Där får vi emellertid skilja på olika ting. Jag tror mycket väl att en stor del av ungdomarna nu för tiden någon gång i sitt liv har prövat hasch eller cannabis, men det är en helt annan sak hur många av dem som fastnar i missbruk och hur många av dem som brukar de tyngre preparaten. Där tror jag inte att utvecklingen är så bedrövlig under de senaste åren som det ibland framskymtar. Fru Nancy Eriksson vill ha en redovisning av mig hur det har blivit med uppföljningen i praktiken av riksdagens uttalanden beträffande barnavårdsnämndernas praxis när det gäller tvångsmässig intagning på ungdomsvårdskolor och liknande. Jag har försökt att skaffa fram några uppgifter och bilda mig en uppfattning om detta, men det visar sig tyvärr vara för tidigt. Det var dock i våras som riksdagen gjorde dessa uttalanden, och jag vet inte hur man skall bära sig åt för att mäta en Det skulle för övrigt inte förvåna mig om det tar litet tid innan ett sådant uttalande tränger ner till de människor som har att fatta dessa beslut ute i kommunerna. Det är inte bara en fråga om auktoritativa diktat från riksdagens sida, utan det är också litet grand av övertygelsekraften i riksdagens uttalanden som måste verka. Några siffror kan jag här inte lämna. Däremot kan jag säga, till det värde det hava kan, att situationen på ungdomsvårdsskolorna är den, att av 602 nyintagna elever förra året togs 35 procent om hand på grund av narkotikamissbruk. Det är alltså i rätt stor utsträckning som ungdomsvårdsskolorna använts för att klara även narkotikaproblemen. Herr Hamrin sade att han inte ville diskutera i termerna tvång och frivillighet när det gäller vård. Jag kan i och för sig mycket väl begripa att den som inte är tvungen att delta i den debatten också undviker att göra det, men jag kan inte riktigt acceptera motivet. Herr Hamrin sade att skälet till att han inte vill diskutera i dessa termer är att våra vårdresurser och vårdmetoder är så usla att de ger ett mycket undermåligt resultat. Jag tycker att det är ett litet onödigt hårt omdöme om alla de människor som på den sociala och medicinska sidan sysslar med de här frågorna att säga att resultaten är så utomordentligt usla. Det är klart att de svåra missbrukarna är ett synnerligen besvärligt klientel att klara. Vi vet alla att det fordras en långvarig behandlingskedja, från den uppsökande verksamheten över akutstadiet till eftervården på behandlingshem och sedan till ett omhändertagande och en utslussning i normalt liv också. En hel del av det tyngsta jobbet utförs av många enskilda människor som gör mycket stora uppoffringar, och en stor del av svårigheterna att klara vårdproblemet hänger samman med annat än pengar. Även om det fanns en ännu bättre vilja än för närvarande hos kommuner och landsting att ställa pengar till förfogande, skulle det inte lösa problemen, därför att det är så oerhört personalkrävande och fordrar så väldigt mycket av varje människa som skall delta i vården. Låt mig exemplifiera det med en enda bild. Jag vet familjer som har åtagit sig att ta hand om en svårt skadad narkotikamissbrukare. En enda narkotikamissbrukare kan kräva alldeles otroligt mycket passning, tillsyn och omsorg av den familj han hamnar i. Det måste läggas ned ett oerhört arbete på en sådan narkoman, och familjemedlemmarna får utstå och klara oerhört mycket. Dessutom kan problemen förvärras ytterligare genom att det inte är i alla miljöer som återanpassningen går så bra. Om någon mycket lämpad familj tar hand om en narkotikaskadad ungdom, när han eller hon har lämnat behandlingshemmet, så kan det hända att grannarna reagerar mycket surt och att situationen därigenom blir mer eller mindre hopplös. Jag skall här inte gå djupare in i vårdproblematiken. Men eftersom herr Hamrin uttalade sig litet kategoriskt om de usla vårdresultaten har jag velat säga några ord till försvar för de människor som lägger ned ett så utomordentligt hängivet arbete på denna vård.
Herr talman! När jag angav de usla vårdresultaten som skäl för att jag i varje fall i dag inte ville resonera om tvång och frihet i vården, så behöver ju det inte vara det enda älet. Jag har redan tidigare i debatter, som jag har haft tillfälle att föra både med socialministern och med statsrådet Lidbom, sagt att jag är av den uppfattningen att det måste föreligga en motivation, om man skall kunna klara vården. Detta hindrar dock inte att vi nu når ett resultat av den nuvarande ”vården” som inte är särskilt imponerande. Jag vill inte närmare konkretisera hur man skall kunna ändra på det förhållandet. Men det är väl en uppgift för den grupp som sysslar med denna fråga, herr statsråd, eller för den parlamentariska kommitté som jag efterlyser, att försöka åstadkomma en annan ordning. Och jag hoppas att vi så småningom skall komma fram till bättre resultat. Sedan måste också statsrådet Lidbom ha missförstått mig, ty den vård som jag tycker har klarat arbetet bäst är just den som utförts av de ideella föreningar och människor som startat olika vårdhem. Men dit kan man väl knappast tänka sig att samhället med tvång för över patienter? Den vård som skall kunna tänkas förbunden med ett tvång är väl den som bedrivs i samhällets regi.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket mer. Jag vill bara understryka vad herr Hamrin sade senast. Riksdagen har ju gjort en beställning för att få möjligheter att lämna ett anslag eller ett bidrag till de frivilliga organisationer som arbetar på detta område. Som jag tidigare sagt skall man inte konstruera någon motsatsställning mellan det som görs av frivilliga organisationer och det som görs av samhället. De flesta människor inom den vård vi här talar om är besjälade av en vilja att göra sitt bästa i ett mycket svårt arbete. Men det vore värdefullt för samhället om vi stöttade upp de människor och organisationer som på helt frivillig basis försöker gå in och här uträtta ett gott arbete. Många av dem lyckas också mycket bra. Herr talman! Det kanske är onödigt att stå här och uttrycka en förhoppning om att regeringen följer vad riksdagen har sagt, men nu är det ändå sagt.